Herr talman! Lagutskottet har lagt ner ett omfattande arbete med anledning av min motion om inseminationer. Det är förtjänstfullt. Jag får också medhåll från åtta av nio remissinstanser. Socialstyrelsen är den remissinstans som inte stöder min motion. Trots att så många remissinstanser tillstyrker, avslår utskottet motionen utan någon som helst motivering i sammanfattningen. Betänkligt är att referaten av remissvaren i utskottsbetänkandet är ofullständiga. Läsaren av betänkandet kan dock reparera skadan genom att läsa bilagan till betänkandet, där remissvaren finns fullständigt återgivna. Mina utgångspunkter för motionen har varit barnens bästa och att vi inte skall ha lagar som man går runt för att de inte går att tillämpa. Låt mig kort lämna några kommentarer kring mina yrkanden om information i relation till utskottets skrivningar. Jag vill först säga något om informationen om inseminationslagen. Ja, det finns utförlig information från Socialstyrelsen. Men vi vet inte hur det används och tas emot. Inte heller vet vi vilka brister mottagarna tycker att den har. Vi vet t.ex. inte hur den påverkar tillgången på donatorer. Den skall också ses tillsammans med den information som två av Sveriges ledande gynekologer framfört i Läkartidningen 1985 med anledning av det yttrande de medverkat i om eventuella gemensamma nordiska rättsregler för givarinsemination. De skriver så här: ''I stället emotser man en förutsättningslös översyn av den nyss ikraftträdda lagen i avsikt att lindra densamma. Till dess detta sker kommer vi, liksom läkarna vid landets övriga kvinnokliniker att på begäran remittera de par som kvalificerat sig för behandling med givarinsemination till lämpliga kliniker utanför Sveriges gränser.'' Det kan vara så att den kraftiga nedgången av inseminationer i Sverige sedan lagens införande beror på att paren i stället råds eller väljer att åka utomlands, för att gå runt lagens skrivning om barnets rätt att få information om sitt biologiska ursprung. Det leder mig till nästa fråga. Den gäller de ensamstående kvinnor inkl. de lesbiska kvinnor som genomgår insemination och därmed bryter mot lagen. Vi har ingen som helst kunskap om hur vanligt detta är. Här tycker Socialstyrelsen att en lagändring inte är befogad bara för att lagen kringgås på vissa punkter. Det tycker jag är märkligt. Men om det är så att många inseminationer av olika skäl genomförs utanför lagen, tycker jag att vi som riksdagsledamöter och lagstiftare har ett ansvar att initiera en översyn av lagen och överväga förändringar. Stötande i detta sammanhang är också Socialstyrelsens svar att man kan bortse från risken för HIV-smitta i samband med insemination, eftersom det finns risk för HIV-smitta också vid vanliga samlag. Men eftersom det vid insemination finns möjlighet att eliminera HIV-risken, måste vi använda oss av den. Det vore oetiskt att inte göra det. Det rör sig om en dödlig sjukdom för såväl mor som barn. Sedan till barnens rättsliga ställning. Utskottets uppfattning är, vad jag förstår av texten, att det inte kan anses som en allmänmänsklig rättighet att få barn, och det kan man tycka. Men verkligheten är en annan. Vi vet att ensamstående kvinnor föder barn, och då tycker jag att de barnen skall ha samma sociala trygghet som andra barn. Utskottet undviker här att kommentera de lagändringsförslag som juridiska fakultetsstyrelsen i Uppsala framfört. Man tar bara upp vad som händer om modern avlider. Det hade varit enkelt att ta in juridiska fakultetsstyrelsens förslag, att göra gällande bestämmelser i föräldrabalken tillämpliga på så sätt att samtyckande sambo blir att anse som rättslig förälder vid sidan om modern. Barnet får härigenom samma rättsliga ställning som barn födda i heterosexuella förhållanden inkl. rätten att få vetskap om spermadonatorns identitet. För ensamstående föräldrar är det litet svårare att åstadkomma samma trygghet, men underhåll i form av bidragsförskott anser fakulteten i varje fall skulle kunna utges. Jag tycker att man kunde ha föreslagit det från utskottets sida. Så till forskningen kring barnens situation. Jag är medveten om de etiska problem som är förenade med sådan forskning. Därför tycker jag att man inom ramen för den utredning som jag föreslagit i motionen borde kunna tillsätta en grupp, som tillsammans med ledande forskare i andra länder kunde lägga upp en studie. Den skulle utformas så att resultatet blir lätt att jämföra med resultat från andra länder. I betänkandet tycker man att vi skall avvakta internationella studier. Men internationella forskare har uttalat att det är angeläget att Sverige, som är det land som har en lagstiftning som ger barnet rätt att få veta sitt ursprung, gör en egen studie av det material man har. Jag tycker alltså att en utredning borde tillsättas som fick ta sig an alla dessa frågor. Det går inte att gömma frågorna och låtsas som om problemen inte finns. Jag yrkar därmed bifall till min motion. Jag gläds åt att åtta av de nio remissinstanserna gav mig stöd. Jag gläds särskilt mycket åt stödet från Svenska kyrkans centralstyrelse. Samtidigt inser jag att jag inte kommer att få stöd från en riksdagsmajoritet, eftersom det var ett enigt utskott bakom betänkandet. Därför avstår jag nu från att yrka på votering. Samtidigt meddelar jag att jag kommer igen med en ny motion baserad bl.a. på de fakta lagutskottet tagit fram och andra fakta som kommit fram under tiden som denna motion behandlats.

Herr talman! Jag vill först be att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande LU4, som innebär att utskottet enhälligt avslår Barbro Westerholms motionskrav. Enligt utskottets mening är det givet att de frågor som tas upp i motionen skall bedömas utifrån ett övergripande synsätt som i första hand lägger vikten vid det blivande barnets bästa. Motionären pekar på betydelsen av information om inseminationslagen i några olika hänseenden. Socialstyrelsen har 1987 utgivit föreskrifter och allmänna råd om inseminationer. I föreskrifterna och de allmänna råden, som riktar sig till alla som kommer i kontakt med frågor rörande ofrivillig barnlöshet men naturligtvis främst till personal inom hälso och sjukvården och socialtjänsten, behandlas utförligt de medicinska och juridiska frågor som har samband med inseminationsverksamheten. Ett stort utrymme har ägnats frågorna om den psykosociala utredning som skall föregå en givarinsemination. I anslutning därtill behandlas också barnets behov av och rätt till vetskap om sitt ursprung och betydelsen av föräldrarnas attityder i detta avseende. Utskottet vill peka på att det i vart fall för alla dem som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med barnlösa par finns ett omfattande informationsmaterial att tillgå i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I sista hand är det dock den enskilde läkaren som har att bedöma vilka informationsåtgärder som behövs i det enskilda fallet. Mot denna bakgrund finner utskottet det inte påkallat med något särskilt tillkännagivande till riksdagen. I motionen har Barbro Westerholm vidare begärt dels en översyn av inseminationslagen med hänsyn till att insemination av ensamstående och lesbiska kvinnor förekommer, dels en utredning med syftet att få fram ett förslag om hur den rättsliga tryggheten skall kunna förbättras för barn som tillkommit genom insemination av ensamstående och lesbiska kvinnor. I det sammanhanget uttalar utskottet stöd för departementschefen och den proposition som han redovisar. Man anser inte att det är en allmänmänsklig rättighet att under alla förhållanden få tillgång till insemination. Verksamheten bör begränsas till de fall som har medfört att metoden börjat användas, nämligen för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet hos makar och samboende av motsatt kön. Utskottet anser att det måste vara en strävan att så långt som möjligt se till det blivande barnets bästa. Därvid måste det beaktas att barnpsykiater och barnpsykologer för barnets utveckling särskilt betonar vikten av att det har både en mor och en far. Utskottet finner inte heller anledning att särskilt låta utreda frågan om den rättsliga tryggheten och hur den skall kunna förbättras för de barn som tillkommmit genom insemination av ensamstående och lesbiska kvinnor. Någon regel om att styvföräldern automatiskt skulle komma i fråga som legal vårdnadshavare i ett sådant fall finns inte. I stället gäller att om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och denna dör, skall rätten, efter ansökan från den andra föräldern eller efter anmälan från socialnämnden, anförtro vårdnaden till den andra föräldern. Annars gör man en prövning om det finns någon som är lämpligare som bör vara förmyndare. Slutligen, när det gäller Barbro Westerholms yrkande om en utredning som följer upp hur det har gått för de barn som tillkommit genom insemination, har ett par remissinstanser framhållit dels att det torde vara svårt att få fram de önskade uppgifterna, dels att endast ett fåtal barn har fötts efter givarinsemination. Därtill kommer att de barn som fötts sedan detta ikraftträdande inte har den ålder som man ur utvärderingssynpunkt bedömer att de måste ha för att man skall kunna göra detta. Detta är utskottets värderingsgrunder som i allt väsentligt sammanfaller med de ställningstaganden som vi gjort tidigare i det här sammanhanget. Vår uppfattning är att de remissinstanser som vi har tillkallat i mycket hög grad stöder utskottet.
Herr talman! Jag tycker att vi läser dessa remissyttrande mycket olika. Juridiska fakultetsstyrelsen ger själv förslag på hur den sociala tryggheten för barn till ensamstående mödrar, och vars far är okänd, skall förbättras. I utskottsbetänkandet går man endast in på vad som händer i samband med att modern dör och inte på de andra saker som borde göras för att öka på tryggheten för dessa barn. Vi kan ha en lång diskussion om lämpligheten att barn föds med bara en förälder. Jag tycker inte att vi i den diskussionen skall straffa de barn som redan finns. De barnen skall ha samma rätt och möjlighet till trygghet som andra barn i det här landet. Forskningen om detta är knepig att utföra. Jag har själv gjort ganska många epidemiologiska undersökningar av olika slag och vet väl de etiska problem som finns här. Bl.a. Australien och Nya Zeeland har studier i gång. Man kan söka samarbete med dem och lägga upp studierna på samma sätt. Det är en grannlaga uppgift att informera föräldrarna. Det kan man också göra på litet olika sätt. Det är viktigt att deltagandet är frivilligt. Det sägs att barnen är få, men om vi lägger ihop erfarenheterna från olika länder blir det ändå ett gediget material. Det sägs att barnen är unga och att det har gått så kort tid. För det första tar det ganska lång tid att planera den här typen av studier, så det hinner gå några år till. För det andra får barn information om hur de har kommit till tidigt i livet. Jag menar inte att de skall få kännedom om den biologiska pappan vid tidig ålder, men informationen om hur de har kommit till skall man lämna tidigt i livet. Vi behöver mer information om hur föräldrarna har lyckats med detta.

Herr talman! Barbro Westerholm pekar på den rättsliga tryggheten för inseminationsbarn. Det är inte ett specifikt ärende som bara gäller dessa barn. Det gäller också andra barn vars ena förälder kanske dör. Då måste vi ta ställning till det på precis samma sätt. Det har egentligen ingenting med lagen om insemination att göra. Barbro Westerholm kräver en lagstiftning för dessa särintressen. Det är väl den stora frågan i sammanhanget. Det faktum att en lagstiftning kringgås av ett fåtal läkare och patienter, kan inte få utgöra motiv för att ändra en lagstiftning. Det är inget motiv i sig. Man kan undra vilken lagstiftning vi skulle få i vårt land om överträdelserna skulle vara den viktigaste ledstjärnan för en lagstiftare. En lagstiftning skall ha en god förankring i folkdjupet. Det är min övertygelse att det finns en förkrossande majoritet i Sverige, som inte är övertygad om att lesbiska förhållanden är den bästa familjemiljön för våra barn. Jag anser att det är vårt ansvar att spegla majoritetens vilja och låta den vara normgivande också i lagstiftningen.
Herr talman! Jag vill understryka att jag inte har tagit ställning till lesbiska kvinnors rätt till insemination. Jag är ute efter att de barn som föds till ensamstående mödrar och där fadern är okänd -- det kan gälla kvinnor som lever i lesbiska förhållanden eller helt enkelt är ensamstående -- skall ha rätt till den sociala tryggheten. Det gäller inte en särlagstiftning för barn till lesbiska kvinnor. Det vill jag understryka. Frågan om inseminationer har jag i det här sammanhanget inte tagit ställning till. När det gäller förankringen i folkdjupet, är detta ett bekymmer. Antalet inseminationer har gått ner drastiskt sedan vi antog den lag som trädde i kraft 1985. Det finns alltså tecken på att man kringgår lagen i ganska stor utsträckning. Därför är just det Holger Gustafsson säger om att lagar skall vara förankrade i folkdjupet problemet med den här lagen. Den tycks inte ha en förankring, i alla fall inte tillräckligt för att den skall användas så som avsikten var. Därför anser jag fortfarande att en utredning bör göras. Det tycker också majoriteten av remissinstanserna. Svenska kyrkans cntralstyrelse tar upp frågan om informationen om inseminationslagen, med en uppföljning av inseminationsbarnens sociala och psykologiska situation, och anser att en utredning bör göras med syfte att ge förslag till hur vissa inseminationsbarns rättsliga trygghet skulle kunna förbättras. Kyrkan preciserar mer det som jag vill rent allmänt.

Herr talman! Först en liten komplettering när det gäller faderskapsförhållandet. Om mamman medverkar och talar om vem som är fadern, är det inte något problem. Det är i den situation som man inte vill medverka till detta som problemet uppstår. Det får väl anses vara en plikt för modern att ta det ansvaret. Herr talman! När det gäller lagstiftningen och tryggheten, är det min uppfattning att lagstiftningen skall vara normativ. Samhället skall genom lagen ta ställning till vilken uppväxtmiljö man vill ge våra barn. Den som bryter mot detta måste ta på sig ett mycket stort personligt ansvar för de barn som blir till. Samhället har tagit sitt ansvar genom den lagstiftning man erbjuder, som är förankrad i övertygelsen att barnen behöver både en mamma och en pappa. Att okritiskt ställa upp med en lagstiftning för vad som jag uppfattar som olika särintressen, är inte att ta ansvar från samhällets sida. Man kan konstatera att Barbro Westerholm i sin strävan att vara framsynt är ganska isolerad i sitt politiska agerande i denna fråga.

Herr talman! Barbro Westerholm tar upp en angelägen fråga i denna motion, och hon gör det på ett föredömligt sätt. Jag tror däremot inte att det är så illa att det inte finns ett intresse för dessa frågor här i kammaren. För att de ledamöter som har tänkt igenom detta och som har en uppfattning i frågan skall kunna visa detta, yrkar jag bifall till motionen. Jag vill också tala om att jag har uppmanat mina partikamrater att rösta för motionen. Jag är nämligen övertygad om att Barbro Westerholm är på fullkomligt rätt spår. Hon säger att hon kommer att återkomma i frågan. Jag vill också tala om, att det kommer även vi i Vänsterpartiet att göra inför nästa mantatperiod. Jag vill inte här gå in och argumentera i sakfrågor, utan jag kommer att fatta mig ganska kort i detta inlägg. Naturligtvis inser också jag att det inte är läge för någon majoritet i kammmaren i dessa frågor. Jag tror att det är en lång väg att gå. Men jag är övertygad om att Sveriges riksdag en dag kommer till insikt och tar ställning mot en lagstiftning som diskriminerar kvinnor enbart på grund av deras homosexuella läggning. Det är precis vad det handlar om i inseminationsfrågorna. Oavsett vad vi själva tycker om insemination som metod för att bli gravid, har vi en gång beslutat att detta är en acceptabel metod som hälso och sjukvården skall tillhandahålla för kvinnor. Men vi har gjort begränsningen att det skall vara fråga om kvinnor som lever i ett äktenskap eller i ett samboförhållande. Detta görs bl.a. med argumentet att man måste se till barnets bästa. Dess värre kan ingen rimlig lag i världen tvinga två människor att leva ett liv tillsammans. Vi vet också hur det ser ut. Det är många kvinnor som lever och fostrar barn ensamma -- också män för den delen. Det finns även kvinnor som väljer att bli gravida på det ena eller andra sättet, men som inte har för avsikt att leva ihop med en man tillsammans med barnet. Herr talman! Jag vill uttrycka en förhoppning om att vi så småningom kommer att ta bort denna horrör i lagstiftningen som så uppenbart diskriminerar en grupp kvinnor, nämligen de homosexuella kvinnorna -- och förresten för den delen även de ensamstående kvinnor som vill använda sig av insemination som en metod för att bli gravida. Jag yrkar bifall till motion L425. Jag vill inte gå in på argumentationen om barnets bästa osv. Den frågan skall tas upp av Partnerskapsutredningen, som skall utreda rätten till registrerat partnerskap för homosexuella. Men jag är övertygad om att vi får anledning att återkomma och diskutera detta senare i kammaren.

Herr talman! Det kan bero på den sena timmen och att vi snart skall bryta förhandlingarna, men jag tycker att det är en litet förvirrad debatt. Barbro Westerholms motion, och därmed betänkandet, behandlar faktiskt flera olika frågor. När man då går upp i debatten och säger att man tycker att detta är en alldeles utmärkt motion, vore det lämpligt att tala om vad man stöder. Det som jag ställer mig mycket frågande till är: Tycker Elisabeth Persson och Barbro Westerholm att vi skall ompröva det som diskuterades omgående och som vi efter djupa överväganden här i riksdagen en gång i tiden bestämde oss för, nämligen att ta bort möjligheten för spermadonatorer att vara anonyma? Det bestämdes just med utgångspunkt från barnens rätt och för barnens bästa. Jag kan inte se annat än att detta krav på utredning av varför det sker så få inseminationer i Sverige, och så många åker till utlandet och utför en insemination, måste betyda att man är beredd att ompröva det som jag tycker är den viktigaste tumregeln i hela denna diskussion. Spermadonatorerna skall vara beredda att en gång i tiden kunna ta ansvar för att de har medverkat till ett barns tillblivelse, så att detta barn i framtiden skall kunna få reda på sitt biologiska ursprung. Det finns flera moment i denna motion som handlar bl.a. om det som Holger Gustafsson har diskuterar, nämligen: Vad händer om den ena föräldern är okänd? Det är snarare en fråga för socialutskottet eller möjligtvis socialförsäkringsutskottet att ta tag i. Det har ingenting med insemination att göra. Det kan mycket väl inträffa efter det att barnet har blivit till på vanligt vis. Remissinstanserna har sagt att det kanske vore önskvärt att i dag få veta mer om dessa inseminationsbarns situation. Men väldigt många av remissinstanserna har också konstaterat att det kan bli en mycket svår och grannlaga fråga att forska i, inte minst därför att dessa barn fortfarande är så unga. Det handlar om att klampa in i familjer och deras integritet, och det är mycket svårt. Man får nog vänta tills dessa barn är litet större. Vi har i och för sig inte haft någonting emot att följa upp detta, men vi tror att det är för tidigt.

Herr talman! Jag talar gärna om vad den här motionen handlar om, Maj-Lis Lööw. Jag trodde faktiskt att ledamöterna hade läst på och visste detta. Jag tycker att motionen är bra. Kraven är möjligen alltför hovsamma. Det Barbro Westerholm begär är mer information om inseminationslagen. Sedan begär hon också en översyn av inseminationslagen, med hänsyn till att insemination av ensamstående och lesbiska kvinnor förekommer. Därutöver finns två punkter till. Jag tycker inte att de på något sätt är utmanande. Ibland går tiden fort, och det gäller framför allt vissa attityder och attitydförändringar. Allting är relativt. Det har gått lång tid sedan inseminationsutredningen kom fram till sina slutsatser, även om det i år räknat inte är så länge sedan. I attitydfrågor sker förändringar snabbt. Jag anser att det är dags att göra en ny utvärdering. Slutligen påstår Maj-Lis Lööw att det är för tidigt att göra en utredning, eftersom dessa barn är så unga. Med kännedom om hur långt tid det tar att få igenom sådana här förslag i riksdagen, tycker jag att det vore alldeles utmärkt att nu besluta om detta. Jag är övertygad om att dessa barn hinner bli fem, sex, sju eller åtta år innan vi kommer så långt att en undersökning kan göras av hur detta har påverkat dem.
Herr talman! Maj-Lis Lööw ställde en fråga till mig om hur jag ser på donatorns anonymitet och barnets rätt att få veta sitt biologiska ursprung. Jag drev den frågan i Socialstyrelsen innan man så småningom skrev en proposition om lagen. Jag tycker att barnen skall ha rätt att får veta sitt biologiska ursprung, och det håller jag styvt på. Det är kanske här som meningarna går isär bland dem som genomför insemination. I Göteborg var man t.ex. mycket negativ till skyldigheten att informera. I Göteborg har man också svårt att få fram donatorer. Däremot verkar verksamheten att fungera väl i Umeå och Malmö. Jag vill gärna veta varför det skiljer sig åt mellan dessa olika orter. Beror det på informationen om vad det innebär att som donator så småningom få kontakt med detta barn, eller beror det på någonting annat? Jag tycker att detta är viktigt att ta reda på. Det är bättre att man kan genomföra insemination i Sverige än att människor skall behöva resa utomlands för att få detta genomfört, eftersom någonting inte har fungerat. Föräldrarna skall förstå varför detta är viktigt. Det är en ganska svår information att lämna. Jag tror inte alls att Socialstyrelsens skrifter räcker. Det handlar också om hur personal och andra människor förmedlar denna information till föräldrarna.

Herr talman! Det var bra att vi fick höra detta. När jag lyssnade till Barbro Westerholms första inlägg lät det som om att lagen skulle ses över och utvärderas på grund av att det är så många som åker utomlands för att insemineras, förmodligen för att man inte sympatiserar med idén om spermadonatorernas brist på anonymitet. Det gör att man i stället ger detta råd. Detta gjorde oss alla litet konfunderade, dvs. att man skulle falla undan för att det inte finns respekt för lagen i detta avseende. Men då är vi överens på den punkten, och det är alldeles utmärkt. Det finns fler punkter. Elisabeth Persson tar upp de lesbiska kvinnornas rätt till insemination. Det kanske beror litet grand på vilken punkt vi har tänkt på när vi har läst remissyttrandena ifall vi tycker att det finns ett stöd eller ej för Barbro Westerholm motion. Det finns som jag ser det ingen som helst förståelse bland remissinstanserna för detta krav.

Herr talman! Min personliga uppfattning i frågan om rätten att känna till donatorns identitet är att det är rimligt. Även om vi skulle ändra inseminationslagen så att även ensamstående och lesbiska kvinnor får den rätten, anser jag att den regeln bör finnas kvar. För att återkomma till diskussionen om varför man åker utomlands för att få insemination utförd, så vet vi faktiskt inte vilka skäl som ligger bakom. Jag har både hört talas om kvinnor och träffat kvinnor själv som säger att det tar förfärligt lång tid i Sverige. Det finns även andra skäl. Jag tror inte alls att det beror på att man till varje pris vill ha en anonym donator. Det är dessutom så att ensamstående och lesbiska kvinnor inte har rätt till den här metoden och åker därför utomlands. Skälen är alltså att det i princip är förbjudet att utföra de här metoderna i Sverige. Jag vill påminna om debatten i slutet på 60-talet och i början av 70-talet -- jag tror också att Maj-Lis Lööw åtminstone var med då -- när vi hade en annorlunda abortlagstiftning i Sverige, jämfört med dagens. Då var svenska kvinnor tvungna att åka utomlands för att få aborter utförda. Genom att påvisa hur horribel och orimlig abortlagstiftningen i Sverige var, bidrog det naturligtvis till att vi så småningom fick vara med om en förändring av attityderna till den. Jag tycker faktiskt att man bör ha detta i minnet, för att lättare se parallellerna. Kvinnor är alltså tvingade att utomlands göra dessa ingrepp, trots att de hellre skulle vilja gör dem i Sverige. De skulle därigenom få del av det skydd och den säkerhet som en insemination i Sverige innebär, och som vi är överens om måste kringgärda dessa ingrepp. Jag vidhåller att denna motion inte alls är särskilt provokativ till sitt innehåll. De krav som framförs är mycket modesta, och jag ställer mig bakom dem. Att kanske sedan gå vidare när det gäller inseminationsrätten för ensamstående och lesbiska kvinnor blir en annan fråga.
Herr talman! När det gäller frågor kring livets början och livets slut, frågor kring livets värde och andra liknande frågor, kommer våra värderingar fram. Dessa värderingar bygger på våra erfarenheter, våra referensramar och våra kunskaper. Det är därför inte så konstigt om man lägger in annnat i det man läser. När Maj-Lis Lööw läste min motionen kanske hon lade in annat, som inte jag har avsett i motionen, detta just för att vi har olika referensramar och utgångspunkter. Därför är det också så viktigt med en dialog, där man inte låser sig fast, utan ser möjligheter. Framför allt är det viktigt att inte glömma bort dem det gäller. I den här diskussionen har min främsta utgångspunkt varit barnen bästa. Det har inte enbart gällt barnen till de ensamstående mödrarna, utan även barnen i parförhållanden. Jag tänker då på hur man har lyckats med att ge information när barnen är små, och om det har uppstått något slags relationsproblem. Man har diskuterat det här när det gäller exempelvis provrörsbarn. Jag tycker att det är viktigt att få sådan här frågor belysta, och jag är övertygad om att det kommer att bli möjligt att beakta människors rätt till integritet, dvs. en etisk bedömning, med hjälp av de forskare som finns ute i världen.

Herr talman! I Mellanöstern råder en komplicerad och svårlöst politisk situation, där kultur och religionskonfrontation är mer påtaglig än vad som är fallet i de flesta andra områden. Historiskt betingade anspråk på att förändra gränser uttalas av de flesta länderna i området. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att Israel är den enda parlamentariska demokratin i hela Mellanöstern och att Israel befinner sig i en särskilt utsatt situation. De omgivande arabstaterna har vid ett flertal tillfällen angripit Israel. De godkände inte FN Generalförsamlingen, utan gick till väpnat angrepp mot Israel omedelbart efter självständighetsförklaringen. Det inledande angreppet på Israel har följts av flera väpnade konflikter i området. Det måste vara rimligt att Israels agerande bedöms utifrån dessa erfarenheter och de reella hot som nationen är utsatt för. För att en varaktig fred skall kunna uppnås i Mellanöstern måste konflikten mellan Israel och dess grannar, inkl. det palestinska folket, lösas. Sverige måste verka för att FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 och 338 respekteras och för ett erkännande av Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Ambitionen att ge palestinierna rätt till självbestämmande och eget land är också en nödvändig förutsättning i fredsprocessen. Herr talman! Det är viktigt att Sverige på alla sätt främjar den nu inledda fredsprocessen. Det israeliska valet i juni har inneburit förändrade förutsättningar för fredssamtalen i Mellanöstern. Tidigare diskussioner i procedurfrågor har lämnat plats för konstruktiva samtal i sakfrågor. Det är viktigt att den nya regeringen får stöd i sina ansträngningar att finna öppningar för fredssamtal. Det är ett år sedan Moskva och Washington fick i gång fredsprocessen i Madrid. Vissa framsteg har gjorts. Det positiva i processen verkar vara att parterna har lämnat sina mest extrema ståndpunkter. Därigenom har framsteg gjorts bl.a. i fredssamtalen mellan Israel och Syrien. Detta står i kontrast mot den skarpa polemik som har kännetecknat tidigare meningsutbyten. Israelerna är nu beredda att diskutera en förändring av situationen på Golanhöjderna. Den nuvarande regeringen kan tänka sig lösningen ''land mot fred''. Vidare har Israel medverkat vid en konferens i Canada i mitten av november i år. Man deltog i diskussionerna om vad som skall hända med omkring 2,5 miljoner palestinier, spridda över hela Mellanöstern. Tiotusentals människor lever i permanenta flyktingläger, många av dem ända sedan staten Israel bildades. Regeringen har också frusit byggandet av 6 000 judiska bostäder, som planerades på ockuperat område, för att underlätta fredssamtalen. Rabin har försökt att vänja den israeliska allmänheten vid tanken på att man betalar för fred med Syrien genom att återlämna delar av tidigare ockuperat område, och han har avfärdat tanken på ett ''Storisrael'' och betecknat den som en religiös villfarelse. I hela Mellanöstern utsätts etniska och religiösa minoriteter för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att Sverige inte enbart och ensidigt kritiserar de brott som begås av Israel. Enligt Amnestys årsrapport 1992 har hundratals människor i Jordanien och tusentals i Syrien som misstänkts vara regeringsmotståndare, bland dem sådana som kan tänkas vara samvetsfångar, fängslats utan åtal, rättegång eller juridisk prövning. Det kommer ofta rapporter om att den jordanska underrättelsetjänsten använt tortyr och misshandlat misstänkta. Tortyren av politiska fångar, som inte sällan förorsakar dödsfall i häkten i Syrien, rapporteras vara omfattande. I detta sammanhang är det därför viktigt att betona att förtroendeskapande åtgärder måste vidtas av alla inblandade parter. Syriens omfattande terroristverksamhet måste kraftigt fördömas. Libanon hotas återigen av Syriens expansionistiska strävanden. Sverige måste därför också verka för ett erkännande av Libanons rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Herr talman! Varje litet steg som leder till större försonlighet, till större möjligheter till fredlig samexistens mellan folk och länder i Mellanöstern är utomordentligt viktigt och måste få allas vårt stöd.

Herr talman! Det finns de som har frågat mig varför jag engagerar mig i Eritrea -- jag som inte ens sitter med i utrikesutskottet. Men jag kan säga att det är goda vänner till mig som fått mig att intressera mig för Eritrea. Jag tycker att det eritreanska folket verkar vara mycket intressant. Landet ligger mycket bra till när det gäller möjligheterna att i den här aktuella delen av Afrika uträtta mycket som är fint. Hela Afrikas Horn kan kanske få en utvecklingskick genom att folket får arbeta på ett riktigt sätt. Men en förutsättning är då att det råder fred och samförstånd i den här delen av världen och att det blir en demokratisk utveckling. Utan dessa faktorer blir det ingen bra utveckling och inget välstånd. I stället blir det bara fattigdom och svält. Det vet vi. Jag är glad över det som har hänt i Eritrea under det senaste året. Först blev det fred efter 30 års krig. Så kom då den demokratiska utveckling som vi hoppas mycket på. Man valde till distrikt och kommuner. Till den 20 april är det utsatt ett val, där det eritreanska folket får säga om det vill ha ett eget land. Senare skall det bli val till ett demokratiskt valt parlament. Det säger sig självt att det som sker erbjuder stora svårigheter och att det finns många som har möjlighet att se felen och att klaga på utvecklingen, skeendet, där nere. Men jag önskar eritreanerna och alla andra människor i det här området lycka till. Jag hoppas att de kan samlas kring uppbyggandet av nationen och demokratin. Dessutom hoppas jag på en bra framtid för eritreanerna och för människorna i det aktuella området. Vad har då gjorts från svensk sida? Ja, redan under min första månad här i riksdagen tog jag initiativ till ett erkännande av Eritrea som biståndsland. Jag började med att skriva ett ganska rakt brev till biståndsministern. Som svar på det brevet fick jag en kallelse till UD, där jag träffade Ann Wilkens, UD, och Birgitta Karlström-Dorph, Sveriges ambassadör i Addis Abeba. Vi förde ett konstruktivt samtal. Dagen därpå fortsatte vi samtalet tillsammans med Tseggai Tasfazion, som är chef för Eritreas nordiska delegation här uppe. Efter de två samtalen var flera frågetecken uträtade, och bara någon vecka därefter planerades en resa från UD:s sida till Eritrea. Ungefär en månad senare var UD där nere och SIDA efter ytterligare någon vecka. Man började lägga fast ett program för hur relationer till ett land som ännu inte fått en laglig regering skulle kunna skapas. Man skulle försöka hjälpa landet till en demokratisk utveckling för att bistå folket där nere. Dessutom tillsatte regeringen en ny ambassadör -- jag är inte säker på om det går att uttrycka sig så. I alla fall är Carl-Erhard Lindahl Sveriges representant i Eritrea. Han sitter nu i Stockhom och har ansvar för det här området liksom för flera andra stater i Afrika. Jag har träffat honom. Det skedde dagen efter det att han hade startat sitt arbete. Vi avvaktar valet i Eritrea. Vi vill se litet mer hur demokratin utvecklas i landet. Jag vill säga att vi inte får vara för rädda för att det som sker inte stämmer med den svenska modellen. 30 års krig och brist på tidigare demokratisk erfarenhet sätter sina spår. Vi kan också konstatera att det inte hela tiden har varit Sveriges roll att hjälpa till att skapa demokrati i de här delarna. Nu har några parlamentariker här i riksdagen bildat en intressegrupp för Eritrea. Jag skulle vilja föreslå regeringen att sända en grupp parlamentariker till Eritrea för att studera landet och folket samt delta i det val som skall ske den 20 april. De kan skaffa sig en bild av vad befolkningen vill och hur politikerna fungerar. FN har redan lovat att ställa upp med observatörer under valet, och många andra länder ställer upp för Eritrea. Eritrea är fortfarande ett totalt utslaget land. Efter 30 års krig kommer inte välståndet på en gång. Det finns en mycket god vilja och mycket gott arbete är på gång. Jag tror på Eritrea. Eritrea kan, som jag sade redan från början, bli en startplats för en bra utveckling för det hårt sargade Afrikas horn. I Eritrea finns ett folk som jag tror har förmåga att bygga upp välstånd i det egna landet och som genom sin skicklighet kan delta i uppbyggandet av infrastruktur och välstånd i hela det här området. Nu vill jag framföra ett tack till regeringen, UD och Sida, som hörsammat min motion och börjat ett, som jag hoppas, fint samarbete med ett mycket intressant folk.

Herr talman! Trots att en våg av frihandel sedan flera år svept över Europa och vi håller på att anpassa oss till EES-marknaden, är det tydligt att det samtidigt har pågått något av en motsatt rörelse inom elbranschen. Detta är så mycket mer förvånande som Sverige redan 1984 undertecknade ett för EG--EFTA gemensamt dokument om ett utvidgat samarbete på detta område. Tekniska handelshinder skulle bort, och det var speciellt viktigt med harmonisering av standarder. Sedan 1973 har EG haft sitt lågvoltsdirektiv .

Den tidigare godkännandeplikten ersattes med en registreringsplikt, och i realiteten har tillverkare och importörer påförts dubbla avgifter. För att kunna registrera en produkt krävs godkännande, och man måste då betala både registreringsavgift och licensavgift, antingen till SEMKO eller till någon annan europeisk provningsanstalt. Det är just därför vi motionärer har yrkat att registreringsplikten skall tas bort från den 1 januari Detta är förvisso ingen stor fråga, men den är av principiell betydelse för vår inställning till Europasamarbetet. Genom avbyråkratiseringen skulle alla små företag i branschen få möjlighet att arbeta efter samma regler som övriga länder i Herr talman! I utskottsbetänkandet sägs att med den nya kontrollordningen från 1990 gavs möjligheter att prova produkter även hos andra med SEMKO samverkande provningsanstalter. Faktum är att den möjligheten fanns redan 1955, och att den sedan dess har utvecklats vidare under 1960 och 1970-talen. Från 1988 har tillverkarens egna mätningar kunnat användas som underlag för godkännande. Utskottet avfärdar vårt påpekande i motionen, att registreringsavgiften i genomsnitt är fem gånger högre för produkter som provats av andra organ än SEMKO. Man säger att skillnaden sammantaget är minimal om man lägger till SEMKO:s licensavgift, där avgift för marknadskontroll ingår. Som jag nyss nämnde har Sverige ingått avtal med en mängd länder om ömsesidigt accepterande av varandras godkännande, med början redan under 1950-talet. Att Sverige ensidigt begär femdubbel registreringsavgift är i realiteten samma sak på det här området som om alla utländska brev skulle förses också med svenskt porto vid landsgränsen. januari 1993 avvisas av utskottet av statsfinansiella och praktiska skäl. Registreringsavgifterna skall täcka marknadskontrollen. Redan i SEMKO:s licensavgift ingår avgift för marknadskontroll.

Under motsvarande tid har endast 189 stycken registreringar gjorts med dokument från andra provningsanstalter än SEMKO. Mot den bakgrunden ställer jag frågan: Var finns dessa pengar, som alltså motsvarar mer än 200 000 kronor per produkt? Ingen kan väl ändå, med anspråk på att bli trodd, hävda att varje registrering skulle betinga en kostnad på mer än 200 000 kronor. Alltså påstår jag att det finns pengar som täcker den kostnad på 8,5 miljoner kronor som ett tidigareläggande enligt påståenden skulle innebära. Det går således inte att hävda att motionsyrkandet måste avvisas av statsfinansiella skäl. Till detta kan läggas att SEMKO:s årsberättelser efter 1990 inte visar någon personalökning för marknadskontrollen. Däremot visar de att SEMKO:s vinst från 1989 till 1992 har ökat med mer än 50 %. Det är ej heller motiverat att avstyrka motionen av praktiska eller organisatoriska skäl. Enligt propositionen anses det ju vara möjligt att redan den 1 januari 1993 starta en ny elmyndighet. Då måtte det väl också vara möjligt att slopa registret vid samma tidpunkt -- om bara viljan finns. Herr talman! Utskottet redovisar enligt min mening en rad ohållbara skäl för att avstyrka vårt första motionsyrkande. Jag yrkar således bifall till detta, men kommer med hänsyn till att ett enhälligt utskott står bakom betänkandet att avstå från att begära votering.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande, NU5, är ett enigt betänkande. Jag skall därför mycket kortfattat beröra synpunkter i motion N4, som också Hans Nyhage har yrkat bifall till. I motionen föreslås att registreringsavgifterna skall slopas från den 1 januari 1993. Utskottet har noggrant kontrollerat registreringsavgifterna och även hur stora kostnaderna är. Registreringsavgifterna finansierar verksamheten med kontroll av elektriskt material. Kostnaderna för denna del uppgår för närvarande till drygt 20 miljoner kronor per år. Avgifternas storlek bestäms av regeringen på förslag av NUTEK, som också samråder med Riksrevisionsverket. Enligt uppgift från NUTEK beror skillnaderna i avgiften för registrering på att SEMKO redan vid certifiering av S-märket tar ut en avgift, som skall täcka kostnaderna för granskning av underlag och efterkontrollen. Motsvarande kostnad vid inlämnande av dokumentation debiteras leverantören först i samband med registreringen. Detta gäller oberoende om provningen är utförd av SEMKO eller något annat provningsorgan. Avgifterna på licens för S-märke tillsammans med registreringsavgift uppges vara något högre än registreringsavgift för sådant material som registrerats medelst dokumentation. Utskottet delar till stor del motionärernas uppfattning och självklart i vad gäller att Sverige så snart som möjligt skall anpassa sig efter reglerna på elmaterialområdet inom EG, som också förutsätts bli gällande enligt EES-avtalet. Samtidigt kan vi konstatera att regeringen nu föreslår en tidigareläggning med ett halvår med tanke på det uppskov som medgivits bl.a. för Sverige. Det innebär också utskottets förslag. Om det nuvarande avgiftssystemet skulle slopas redan den 1 januari 1993, som motionärerna föreslår, dvs. redan innan det tilltänkta nya systemet för elabonnentavgifter har införts, skulle det innebära att man måste tillföra pengar via statsbudgeten. Den lösningen har utskottet avvisat bl.a. av statsfinansiella skäl, som också Hans I motionen ifrågasätts SEMKO:s ställning som provningsorgan. Konkurrensen måste främjas, skriver man, genom att man tillåter andra provningslaboratorier. Det kan väl också vara riktigt. Men jag kan hänvisa till att ett förslag om ett nytt system kommer. Det gamla systemet skall avskaffas den 1 juli 1993. Genom anpassningen fullt ut till EG:s lågspänningsdirektiv den 1 juli 1993 kommer SEMKO:s ställning som riksprovningsplats att upphävas. SEMKO får, liksom andra provningsorgan, ansöka hos Det här är en viktig fråga. Motionärerna anför att det bara handlar om ett halvår. Det borde därför vara möjligt att godta förslaget. Jag tror att motionärerna och Hans Nyhage, som yrkade bifall till motionen, inser att det måste vara möjligt att fortsätta ett halvår med det gamla tills ett nytt system införts. Herr talman! Jag yrkar avslag på motionen NU4

Herr talman! Ändringarna i fastighetsbildningslagen syftar till att bl.a. vidga möjligheterna att använda fastighetsregleringsinstitutet vid genomförande av detaljplan och att anpassa ersättningsreglerna vid fastighetsreglering närmare till reglerna i expropriationslagen. Ändringarna bygger på förslag i proposition 1991/92:127. Mot förslagen om ändringarna står förslag i motionen från Ny demokrati, som Dan Eriksson här har redogjort för. Propositionsförslagen har tillstyrkts, och motionsförslagen har avstyrkts. Varken argumenten i motionen eller Dan Erikssons argumentering nu i debatten bör föranleda ändrad inriktning i riksdagsbehandlingen. Påståendet att ändringen skulle hota den enskildes rätt har inte någon som helst bäring. Misstron mot fastighetsbildningsmyndigheten är inte befogad. Det är självklart att fastighetsbildningsmyndigheten skall agera så, att den enskilde kan förlita sig på att den gör objektiva värderingar och i övrigt agerar så, att den enskildes berättigade intressen tillgodoses. Det finns heller inget fog för att ifrågasätta myndighetens opartiskhet, lika litet som det finns fog för att ifrågasätta ett domstolsförfarande. Förfarandena är jämförbara från den enskildes rättssäkerhetssynpunkt, enligt mitt sätt att se. Därmed finns det anledning att ta till vara de förenklingar som är möjliga. Förrättningsförfarandet är snabbt, enkelt och billigt och ger därmed uppenbara fördelar som bör tas till vara. Skulle den enskilde inte vara nöjd finns överprövningsinstitutet. Detta ger den enskilde en god rättstrygghet. Denna säkerhet förstärks ytterligare om ändringarna som föreslås i betänkandet om att rättegångskostnaderna vid överklagande av fastighetsbildningsbeslut genomförs. Det förvånar mig en aning att Ny demokrati går emot förenklingar och kostnadsbesparingar. I andra sammanhang ser man från Ny demokrati gärna avregleringar och kostnadsbesparingar inom bostadspolitiken, vilka skulle slå hårt mot den enskildes trygghet rent allmänt. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i motsvarande del och avslag på reservation 1. I reservation 2 sägs att ersättning vid expropriation måste vara högre för att tillgodose den enskildes rättssäkerhet. Rättssäkerheten är inte enbart en fråga om pengar. En viktig del för att garantera rättssäkerheten är att grundlagsfästa äganderätten. Den frågan utreds nu. I den utredningens direktiv finns också uppgiften att se över ersättningsfrågorna. Det finns ingen anledning att föregå det utredningsarbetet. Därmed yrkar jag bifall till propositionens förslag i denna del. När det gäller ersättning för kostnader vid själva förrättningsförfarandet finns det enligt utskottsmajoritetens mening inte anledning att ändra den nuvarande ordningen. Det är viktigt att förrättningsförfarandet även framgent kännetecknas av snabbhet och enkelhet samt av låga kostnader. Om rätt till kostnadsersättning skulle införas, kan man befara att förrättningarna kommer att ta längre tid till en högre kostnad utan att några egentliga fördelar uppnås. Problemet med ojämbördiga parter bör kunna mötas med utökade rådgivnings och utredningsinsatser. Fastighetsbildningsmyndigheten besitter i regel stor kompetens och erfarenhet när det gäller att bestämma ersättningens storlek. Genom den precisering och skärpning av riktlinjerna för lantmäteriets uppdragsverksamhet som enligt propositionen har aviserats bör risken för partiskhet ytterligare komma att minska. En aktiv officialprövning och de möjligheter som står till buds att i högre instans presentera utredningar, med de förslag om bl.a. sakägares rätt till ersättning för sina kostnader i domstol, ger enligt utskottet tillfredsställande möjligheter att tillvarata deras rätt på ett godtagbart sätt. Utskottet förutsätter naturligtvis att regeringen med noggrannhet kommer att följa tillämpningen av de nu föreslagna utvidgade möjligheterna till fastighetsreglering och vidtar de åtgärder som kan visa sig vara nödvändiga. Herr talman! Men det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag även på reservation 3.

Herr talman! Jag har inte funnit ett enda argument för att rättstryggheten vid ett förrättningsförfarande skulle åsidosättas. Dan Eriksson i Stockholm för i debatten fram ett ifrågasättande inte av personerna utan av myndigheten när det gäller att handlägga ersättningsfrågor och bedöma fastighetsvärden. Dan Eriksson gör här en subjektiv bedömning, som jag i och för sig har förståelse för med tanke på att han har sysslat med fastighetsmäkleri. I den branschen har man ju inte varit särskilt framgångsrik i fråga om att bedöma fastighetsvärden och annat under de senaste åren. Jag har betydligt större tilltro till en myndighets, såsom Lantmäteriverkets, förmåga. Lantmäteriverket jobbar på fältet varje dag och har kontakt med markägare och har därför förutsättningar att kunna göra en riktig bedömning. Det finns ju alla möjligheter att överklaga i alla instanser. Den som inte vill välja ett förrättningsförfarandet kan naturligtvis gå domstolsvägen. Därför finns det ingen anledning att avskaffa första instans vid domstol. Jag förstår inte logiken i detta resonemang. Därmed finns det heller ingen anledning att inte förenkla, förbilliga och rationalisera detta förfarande, såväl till den enskildes som till samhällets fördel.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

Jag konstaterar bara att det är på fastighetsvärderarnas grund som bankerna beviljar krediter. Det räcker, tror jag, att konstatera det och att sedan se i backspegeln när det gäller den delen. Men detta är egentligen inte grundfrågan, utan den är på vilket sätt man vid lantmäteriet å ena sidan kan bedöma ett rätt värde på en fastighet vid en förrättning och å andra sidan hur värdet bedöms i en domstol. Vad har då Dan Eriksson för belägg för att man inte skulle klara av det i en myndighet som ständigt arbetar ute på fältet med dessa frågor? Skulle de vara sämre att klara detta än en domstol med jurister och domare? Jag har svårt att första att lantmäteriet skulle kunna göra den bedömningen bättre. Vid en jämförelse av dessa båda möjligheter har jag inte hört något motiv för att det skulle vara förklenande att välja förrättningsförfarandet.

Fru talman! Hans Göran Franck har ställt följande frågor till mig: Jag börjar med att besvara den första frågan. Enligt uppgifter från kronofogdemyndigheter, socialtjänst och Konsumentverket har antalet vräkningar ökat mellan åren 1990 och 1991. Under år 1990 verkställdes enligt kronofogdemyndigheterna 5 000 vräkningar. Förra året var siffran uppe i drygt 6 000. Detta är mycket oroande. Förra året ändrades det rättsliga förfarandet beträffande vräkningnar. Prövningen i tingsrätt avskaffades och lades över på kronofogdarna. Kronofogdarna blev därmed såväl dömande som verkställande instans. De nya reglerna har ännu bara gällt under en kort tid, men det finns ändå skäl att göra en uppföljning för att undersöka vilka konsekvenser de ändrade reglerna har fått för hyresgästerna. En sådan uppföljning ingår i ett forskningsprojekt som regeringen nyligen beslutat att finansiera tillsammans med Konsumentverket. Projektet bedrivs vid Institutet för social forskning och syftar främst till att söka orsakerna till det ökade antalet vräkningar. Man kommer också att undersöka vräkningarnas konsekvenser för hyresgäster, värdar, socialtjänst och kronofogdemyndigheter. Projektet kommer förhoppningsvis att ge oss mer kunskap om vad en vräkning innebär, både för de människor som blir vräkta och för samhället. Den kunskapen kan ligga till grund för ställningstaganden om vilka åtgärder som bör vidtas från regeringens sida. Som framgår av det jag nu har sagt är jag således överens med Hans Göran Franck om vikten av att få större vetskap om vad som händer med de hushåll som vräks från sina hem. Den andra frågan kräver ett något längre svar. Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. De problem vi i dag har inom bostadssektorn beror till stor del på den ekonomiska krisen. Regeringens ekonomiska politik har inriktats på att återställa förutsättningarna för tillväxt, företagande och sparande i Sverige. Men samtidigt som viktiga steg tagits är problemen uppenbara. Socialdemokraterna är ett uttryck för insikten om djupet och vidden av de ekonomiska problem Sverige har. Riksdagen har fattat beslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem och om besparingar i de generella bostadssubventionerna. Vi kan i dag se att byggkostnaderna sjunker. Ökad konkurrens kan pressa kostnaderna än mer, vilket på sikt kommer hyresgästerna till godo i form av lägre boendekostnader. Förutom dessa generella insatser krävs för vissa grupper mer riktade insatser för att ge möjlighet till ett tryggt och bra boende. Jag har i tidigare frågesvar uttalat att jag anser att det kan vara motiverat att förbättra bostadsbidragen när man minskar de generella subventionerna till bostadsbyggandet. De regler som beslutats för första halvåret 1993 och nu föreslås gälla hela året innebär en uppräkning av kostnadsgränserna för bostadsbidragen till barnfamiljer. Regeringen har vidare föreslagit att bostadsbidragens administration förs över från kommunerna till försäkringskassorna den 1 januari 1994. Eftersom nya regler för bidragsgivningen bör införas samtidigt som administrationen ändras, avser jag att föreslå regeringen att i februari nästa år återkomma till riksdagen med förslag till nya regler för bostadsbidragen, som då kan träda i kraft den 1 januari 1994. Det är socialtjänstens uppgift att stödja och hjälpa de människor som av olika skäl behöver samhällets insatser. Socialnämnden skall aktivt söka kontakt med dem som riskerar avhysning och bedöma om ett ingripande bör göras. På uppdrag av regeringen genomförde Socialstyrelsen under år 1988 en kartläggning av socialnämndernas handläggning av ärenden angående avhysning. Kartläggningen visade att handläggarna hade bristande kunskaper om både de lagar som reglerar området och om handläggningsrutiner. Mot bakgrund av de uppgifter som framkom vid kartläggningen har Socialstyrelsen utarbetat allmänna råd som skall fungera som vägledning i socialnämndens handläggning av avhysningsärenden. om ny hyreslag föreslagit att en ny lag skall gälla från den 1 juli 1993. Kommittén föreslår omfattande ändringar i de nuvarande bestämmelserna om förverkande av hyresrätten till en bostadslägenhet på grund av bristande hyresbetalning. Förslaget skall enligt kommittén bidra till ett minskat antal avhysningar. En hyresgäst skall enligt förslaget förlora sin bostad först efter ett förfarande i tre steg. Bl.a. föreslås att en avhysning skall kunna stoppas redan när en socialnämnd åtar sig betalningsskyldighet för hyran. I dag sker det först sedan socialnämnden har betalat hyresskulden. Betänkandet har varit på remiss och bereds för närvarande inom regeringskansliet. En lagrådsremiss avses bli beslutad inom kort. Syftet bakom de olika förslag som bereds inom regeringskansliet är att samhället på ett tidigare stadium skall komma i kontakt med hushåll som släpar efter med betalning av hyror eller räntor för att på så sätt kunna förhindra att det går så långt som till vräkning.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Bengt Westerberg för det utförliga svaret. Bakgrunden till att det behövs radikala åtgärder för att åstadkomma en förändring är först och främst att hyreshöjningarna har varit dramatiska under de senaste åren. För en trea har sedan 1990 en ökning skett med ungefär 800 kronor per månad. Vi kan nu räkna med en betydande höjning under 1993 liksom 1994. Hyreshöjningarna måste dämpas. Det är nu inte fråga om ett antingen eller när det gäller hyror resp. bostadsbidrag, utan det är nödvändigt att bostadsbidragen anpassas efter den rådande situationen, alltså förbättras, och att det sker snarast. Bengt Westerberg har berört hyreslagskommitténs förslag. Jag anser att det förslaget bör genomföras fullt ut. Den punkt som är aktuell när det gäller vräkningar innebär redan den en kompromiss inom hyreslagskommittén som jag tillhörde som ledamot. Jag hoppas verkligen att Bengt Westerberg står på sig i diskussionerna inom regeringen, för jag är oroad över att det kan bli ytterligare försämringar av förslaget. Det tredje som jag vill ta upp är att det behövs en skuldsaneringslag. Här är jag mycket kritisk till de uttalanden som Gun Hellsvik har gjort, men hon har väl inte talat på hela regeringens vägnar. En skuldsaneringslag ligger i linje med vad som har framkommit också i det svar som Bengt Westerberg har lämnat. Jag vill verkligen ställa frågan till Bengt Westerberg om han kan verka för att vi får en skuldsaneringslag. Kommunernas ekonomi är av avgörande betydelse när det gäller vad man kan göra för det klientel som vi talar om. Det har skett drastiska försämringar i kommunernas ekonomi, vilket vi från socialdemokratisk sida hårt har kritiserat, och vi har kommit med alternativa förslag. Någonting måste göras för att förbättra kommunernas möjligheter att göra insatser på det sociala området, så att vi inte ständigt får höra: Vår ekonomi är så dålig. Det låter bra vad ni säger, men det går inte. Bengt Westerberg tar i sitt svar upp antalet vräkningar. Det har skett en dramatisk ökning av vräkningarna från 4 254 år 1988 till 6 026,den siffra som nu gäller från 1991. Vi kan räkna med att antalet vräkningar innevarande år sannolikt kommer att ligga på 6 300 eller kanske 6 500. Men detta är bara en del av bilden. Lika många människor flyttar på grund av hot om vräkning när proceduren har börjat. Detta är inte alls hela bilden. Situationen är mycket allvarlig. Det är bra att Bengt Westerberg har sagt ifrån att situationen är oroande. Jag skulle vilja säga att den är mycket oroande. De nya reglerna skall följas upp, och jag tycker att det som Bengt Westerberg här har sagt är bra. Men det vi redan nu vet är tillräckligt för att sätta in åtgärder av det slag jag har nämnt, och det gäller också en del förslag i Bengt Westerbergs svar. Westerberg. Ca 370 000 människor får i dag bostadsbidrag. Hur många fler, och hur mycket mer, räknar Bengt Westerberg med att det kan bli? Bengt Westerberg talar om Socialstyrelsens allmänna råd. Men har Bengt Westerberg tagit reda på vilken effekt dessa allmänna råd har haft och om anvisningarna behöver ytterligare utbyggas och skärpas? Fru talman! Jag vill slutligen höra vad Bengt Westerberg anser om förslagen från Hyreslagskommittén, vilket är det centrala. Bengt Westerberg säger att förslag kommer inom kort. Min fråga är: Kommer det förslag före jul?
Fru talman! Dåliga tider betyder fler vräkningar. Just nu sitter bostadsföretagen på en socialpolitisk bomb. Det har visat sig att merparten av bostadsföretagen har infört tuffa regler för att vräka hyresgäster som inte betalar hyran. Alarmerande siffror från Riksskatteverket visar att antalet genomförda vräkningar ökade första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året, detta trots att år 1991 uppvisade det dittills högsta antalet noterade avhysningar under ett år, drygt 6 000. Allt talar nu för att denna siffra kommer att överträffas i år. I min hemkommun Nacka kan jag konstatera att vräkningarna har ökat med över 105 %. I Sollentuna, en annan kommun i Stockholms län, har antalet ökat med närmare 60 %. Totalt uppvisar Stockholms län en mycket kraftigare ökning än i landet i övrigt. Samtidigt visar statistik från Boverket att antalet hushåll med bostadsbidrag nu kraftigt ökat. I maj i år fick 40 000 fler hushåll bostadsbidrag, jämfört med samma månad 1991. Sammanlagt fick hela 367 000 hushåll bostadsbidrag denna månad. De flesta är naturligtvis barnfamiljer, och cirka hälften i denna grupp är dessutom ensamstående föräldrar med ett eller flera barn. Stockholms bostadsföretag. Mer än hälften begär vräkningar redan efter två obetalda hyror. Under årets första åtta månader vräktes närmare 1 500 människor i Stockholms län. Samtidigt har flera bostadsföretag noterat kraftigt ökat antal obetalda hyror. Man kan konstatera att två obetalda hyror kan räcka för en vräkning. Men enligt hyreslagen har hyresvärden rätt att säga upp hyresgästen redan två vardagar efter förfallodagen. I praktiken tror jag att en sådan uppsägning aldrig skulle godkännas i hyresnämnden. Allt fler hyresgäster tillhör det glömda Sverige. Folkpartiet liberalernas strävan att värna om människor i det glömda Sverige är ett mycket fint initiativ. Enligt min mening tillhör hyresgäster med akuta ekonomiska bekymmer denna grupp. De borde ägnas en alldeles särskild omtanke från oss politiker. Som socialminister har Bengt Westerberg ju även ett ansvar för socialtjänsten. Den har enligt lag skyldighet att bistå enskilda hushåll som drabbas vräkningshot, för att försöka klara ut situationen utan att vräkningar behöver fullföljas. Regeringen måste nu ta initiativ till en närmare undersökning av problemet med det ökade antalet vräkningar. Situationen är enligt min mening mycket akut. Vi ser fram emot en snabb reaktion från socialministern. Dessutom tror jag, socialministern, att det behövs extra insatser för storstadsregionerna i och med den stora ökning som där skett av antalet vräkningar. Jag håller med Hans Göran Franck om att en skuldsaneringslag måste tas fram omedelbart. Det är också oerhört viktigt att de 3 miljarder som skall tas från bostadssektorn i och med krispaketet fördelas över hela bostadsbeståndet.
Fru talman! Låt mig kort kommentera de frågor som Hans Göran Franck ställde och som Anita Johansson också var inne på. Den första gällde hur många fler hushåll som kommer att få bostadsbidrag. Det går naturligtvis inte att ge något exakt svar på den frågan. Däremot är jag ganska övertygad om att antalet hushåll med bidrag kommer att öka. I samband med skattereformen, när vi minskade de generella subventionerna kraftigt, kom det stora lyftet av antalet bostadsbidragsmottagare. Eftersom vi kan se fram emot en period av ytterligare minskningar av de generella subventionerna, utgår jag ifrån att vi kommer att kompensera dem som har låga inkomster och höga boendekostnader. Det innebär att det framöver blir fler hushåll som kommer att få bostadsbidrag. Man skall dock notera att det sammantaget blir färre hushåll som får bidrag, eftersom de generella subventionerna går till i princip alla hushåll, medan bostadsbidragen inriktar sig på vissa hushåll, nämligen de som har låga inkomster och höga kostnader. Hans Göran Franck frågade också vilka effekter som Socialstyrelsens allmänna råd har haft. Det är en av de frågor som jag utgår från kommer att belysas av den forskningsinsats som socialforskningsinstituten nu kommer att göra, och som bekostas av regeringen och Konsumentverket tillsammans. Anita Johansson sade att regeringen måste ta initiativ för att ta reda på mer. Regeringen har redan tagit ett sådant initiativ, och vi räknar med att så småningom få fram bättre information om detta. En erfarenhet som många socialnämnder har är att de kommer in för sent i bilden. Det är inte alla hyresgäster som står inför vräkning som självmant tar kontakt med socialnämnden. Detta innebär att socialnämnderna ofta får kännedom om fallet för sent. Som reglerna nu är, kan de vara beredda att fatta beslut, men det kommer alltså för sent. Här är de förslag som hyreslagskommittén kommit med viktiga för att man så att säga skall kunna dra ut på tiden, så att socialnämnden får större möjligheter att ingripa. Det krävs då inte att det har gjorts en utbetalning, utan det räcker med det principiella beslutet för att kunna stoppa en vräkning. Det är ett viktigt framsteg för att förhindra att vi får ett antal onödiga vräkningar. Jag delar Anita Johanssons uppfattning att många hyresgäster, speciellt de som står inför sådana här ekonomiska problem, tillhör det glömda Sverige. Det är angeläget att vi på olika sätt genom lagändringar och förbättringar av socialtjänsten försöker verka för att undvika vräkningar. Vi kan på 90-talet se framför oss en period när de generella subventionerna kommer att minska, som jag tidigare sade. Jag tror inte att detta är ett problem som kommer att försvinna med den akuta ekonomiska krisen. Detta kommer att vara ett stort problem under hela 90-talet. Det gör det naturligtvis desto mer angeläget att vi bygger ut olika mekanismer för att hindra en snabb utslagning av människor, så att vi i stället på olika sätt kan förbättra stödinsatserna för dem som berörs.
Fru talman! Det är bra att Hans Göran Franck har väckt den här interpellationen och följt upp de frågor som jag tog upp i en interpellation till socialminister Bengt Westerberg i våras. Detta är angeläget eftersom situationen när det gäller antalet vräkningar tyvärr inte har förbättrats. Den tendens till ökat antal vräkningar som vi såg då har fortsatt under året. Jag skall inte gå in på några siffror, eftersom Anita Johansson och Hans Göran Franck har tagit upp de siffror som är aktuella. Men jag vill tillägga att vi också har problemet med exekutiva auktioner. Antalet människor som har egna hem och ställs bostadslösa ökar. Situationen är också allvarlig för de människor där man fruktar att det skall bli en exekutiv auktion. Låt mig också ta upp vinklingen till regeringens bostadspolitik. Regeringen har föreslagit en höjning av bostadskostnaderna genom en minskning av subventionerna. Man gör det under 1993 och 1994. Det sker tyvärr i samarbete med Socialdemokraterna och i en situation där ekonomin är mycket dålig i vårt land. Arbetslösheten ökar, och människors möjligheter att betala sin hyra minskar således. Den kombinationen är inte särskilt bra, även om jag förstår regeringens vilja att på sikt minska statens kostnader för bostadssubventioner. Den här minskningen kommer vid en mycket olämplig tidpunkt. Den kombinationen är inte särskilt lyckad. En rad olika bostadsföretag betalar i dag hyra för tomma lägenheter, medan människor står helt utan bostad. Fru talman! När min interpellation behandlades i våras, och även i svaret på Hans Göran Francks interpellation nu, var vi inne på socialbidragen. De ökar ju drastiskt. Det har Bengt Westerberg själv lyft fram i olika sammanhang. Det är oroande att människor måste leva på bidrag. Men det är också oroande att socialtjänsten, i och med att man får fler uppgifter, inte hinner komma in på ett tidigt stadium. Därför tycker jag att det förslag som hyreslagskommittén har kommit fram till är mycket bra. Jag önskar att det snarast kan träda i kraft. I dag blir det både onödig administration och onödigt lidande när man tvingas gå till avhysning för att sedan i efterhand rädda en familj. Det vore bra om socialtjänsten kom in mycket tidigare. I min interpellation i våras till socialministern efterfrågade jag också undersökningar om vad som händer med de människor som vräks. Då fick jag ett mycket svävande svar. Jag var mycket otillfredsställd på den punkten. Därför tycker jag att det är bra att regeringen har tagit ytterligare kontakter här och att det kommer analyser av situationen. Men jag tror inte att det räcker, socialministern. Tidigare i diskussionen har vi varit inne på bostadsbidragen. Förändringen att lägga över bostadsbidragen på försäkringskassorna och att det blir en omedelbar koppling mellan inkomstminskning och eventuellt ökat bostadsbidrag är bra. Men det hör också till bilden att regeringen har höjt den lägre gränsen för bostadsbidrag. Det gör att en del människor kommer i kläm. Det är något som varken Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna tycker är särskilt lyckat. Fru talman! Hans Göran Franck var inne på skuldsaneringslagen. Det är naturligtvis angeläget att den kommer till stånd. Det finns även andra frågor som rör detta. Det gäller den ekonomiska rådgivning som kommunerna står för i dag. När vi diskuterade i våras var den saken också på tapeten. Jag ser det som ett utmärkt förebyggande instrument för att hjälpa människor med dålig ekonomi. Det har visat sig att man faktiskt har kunnat sänka socialbidragen när man har använt sig av ekonomisk rådgivning i olika kommuner. Det leder inte till en totalt ökat kostnad, utan till minskade socialbidrag. Men framför allt får de familjer som annars står med stora skulder och problem hjälp att reda upp sin ekonomiska situation på ett bra sätt. Har regeringen haft några ytterligare kontakter för att försöka få till stånd ekonomisk rådgivning i de kommuner som inte har det i dag? Och har regeringen haft några kontakter med de kommuner som har ekonomisk rådgivning, men som ibland lägger ner den därför att de inte anser sig ha råd med den?

Fru talman! Det är bra att Socialforskningsinstitutet har fått det här uppdraget. Hypotesen är att fler vanliga familjer blir vräkta. Jag tror att vi redan vet ganska mycket om detta. Inför hyreslagskommittén redovisade Socialstyrelsen och andra en hel del material som det är viktigt att titta på redan nu. Kronofogdemyndigheten, vars styrelse jag tillhör, har också ett rikhaltigt material. Det är bra att den här undersökningen, som skall bli klar i juni 1993, kommer till stånd, men vi vet redan tillräckligt för att agera på de områden som vi har talat om. En fråga som jag inte berörde och som jag också anser är viktig i det här sammanhanget är att vi snarast bör få en lagfäst socialförsäkringsnorm. Detta får inte dröja för länge. Den frågan är mycket viktig. Jag skulle vilja ha en kommentar från Bengt Westerberg på den punkten. Bengt Westerberg berörde inte lagförslaget om skuldsanering. Skuldsatta hyresgäster drabbas när kommunerna skär ner på konsumentvägledningen. Samtidigt driver Konsumentverket skuldsaneringsprojekt som har varit av betydelse. Det här förslaget går ju längre. Remissvaren har varit positiva. En nästan enig opinion står bakom detta. Därför tycker jag att det finns all anledning att genomföra ett förslag i den riktningen, men jag saknar Bengt Westerbergs kommentar.
Fru talman! Jag skulle vilja ha en kommentar från Bengt Westerberg om vad han tänker göra åt de speciella problemen i storstäderna. Det skulle också vara bra om vi i debatten får höra vad Bengt Westerberg tycker om en skuldsaneringslag. Är socialministern beredd att skynda på den här frågan i regeringen? Jag tror att det är enormt viktigt. Det Eva Zetterberg sade om ekonomisk rådgivning stämmer. I varenda kommun skär man ner på konsumentrådgivning och ekonomisk rådgivning. Det sker nu när de behövs mer än någonsin. Det skulle vara bra att få höra vad Bengt Westerberg tänker göra åt detta.
Fru talman! Låt mig börja med Anita Johanssons fråga om storstäderna. Svaret är att vi inte har några speciella planer för storstäderna. De åtgärder vi vidtar gäller generellt. Däremot är problemen på det här området ofta koncentrerade till storstäderna. Det innebär att de åtgärder vi vidtar eller förbereder i praktiken ofta kommer att bli av störst betydelse i storstäderna. Eva Zetterberg påpekade att samtidigt som vräkningarna ökar finns det tomma lägenheter. Det är naturligtvis alldeles sant. Nu beror ju vräkningarna på att människor inte kan betala sina hyror. Samtidigt är naturligtvis de som äger bostäderna angelägna om att få in inkomster för de bostäder som man upplåter. Det är inte alldeles lätt att bara koppla ihop personer utan bostäder med tomma lägenheter, om det inte finns betalningsförmåga. Där krävs det att samhället går in på olika sätt och ser till att de personer som inte har lägenheter eller hotas av att bli vräkta kan betala, åtminstone i ett övergångsskede. Eva Zetterberg pekade också på att socialbidragen ökar. Det är alldeles riktigt. Hans Göran Franck var inne på tanken på en socialförsäkringsnorm. Man kan säga att vi i praktiken har en sådan norm i dag genom att de personer som söker socialbidrag och inte får det på en rimlig nivå, har möjlighet att överklaga detta. De får alltid rätt till socialbidrag när de överklagar. Men det hindrar inte att systemet har stora brister. Socialtjänstkommittén ser nu över dessa brister och kommer att presentera ett betänkande den 1 mars. Jag hoppas att efter remissomgången kunna återkomma till riksdagen nästa höst med förslag till ändrade regler för socialbidrag. Hans Göran Franck ställde en fråga om skuldsaneringslagen. Ja ber om ursäkt för att jag glömde att svara på den frågan i mitt förra inlägg. Jag är principiellt positiv till att genomföra en skuldsaneringslag. Frågan bereds inom Justitiedepartementet. Jag har inte en alldeles klar bild över exakt hur tidsplanen ser ut. Men man skall inte överdriva effekterna av en skuldsaneringslag på de problem som vi nu talar om. Skuldsanering kan endast bli aktuell i exceptionella fall. Många av de personer som blir föremål för vräkning kommer över huvud taget inte att beröras av skuldsaneringslagen. Kopplingen är inte fullt så stark som man skulle kunna tro av Hans Görans Francks utläggning. Men självklart är skuldsanering i många sammanhang viktig och nödvändig. Frågan diskuteras just nu i regeringskansliet. Den ekonomiska rådgivningen är också viktig i det här sammanhanget. Regeringen har nyligen tagit initiativ till att uppdra åt Konsumentverket att bedriva försöksverksamhet i några kommuner. Om jag minns rätt skall denna försöksverksamhet gälla både skuldsanering och ekonomisk rådgivning i ett par kommuner i landet. Tanken är att de erfarenheterna skall ligga till grund för en vidare bedömning av dessa frågor. Civilministern har tagit detta initiativ. Jag känner tyvärr inte till detaljerna i det projektet. Men ett beslut har nyligen fattats av regeringen. Hans Göran Franck frågade också om ett förslag till ny hyreslag skall komma före jul. Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar på frågan om tidsplanen. Enligt de uppgifter jag har inhämtat skall lagrådsremissen komma någon gång under den närmaste tiden. Eva Zetterberg var tveksam till höjningen av den nedre hyresgränsen i bostadsbidragssystemet. Det kan man naturligtvis vara, i synnerhet i ett läge när realinkomsterna över huvud taget inte ökar. Men generellt, sett över en längre period, är det rimligt att höja både den nedre och den högre hyresgränsen. Man får alltså utgå från att när realinkomsterna ökar avsätter människor en del till att betala höjda hyror. Däremot kan man diskutera när utvecklingen av realinkomsterna är sämre ett visst år om det är rimligt eller inte att höja den nedre hyresgränsen. Fru talman! Jag tror att jag därmed har svarat på de flesta frågorna.
Fru talman! Socialministern tog upp frågan om socialförsäkringsnormen. Vi har diskuterat den frågan tidigare. Jag tycker naturligtvis att det är bra att socialtjänstkommittén skall komma med ett förslag. Men jag beklagar att det inte kommer att ske förrän till våren 1993. Eftersom Bengt Westerberg i svaret på min interpellation i våras -- och vid en rad andra tillfällen -- uttryckte upprördhet över den låga nivå på socialbidragen som en del kommuner har, skulle jag önska att socialministern tydligare ville uttrycka hur viktigt det är att det finns en acceptabel lägsta nivå för hela landet. Vi vet att en del människor överklagar och att de får rätt. Den rätten skall vi värna om, och den skall finnas kvar. Men vi vet också att en rad människor som av olika skäl inte överklagar skulle i lika hög grad som andra behöva socialbidrag. Därför tycker jag att det är bättre att ha en acceptabel lägre gräns på socialbidraget än att man skall behöva överklaga för att få ett acceptabelt socialbidrag. Vidare har vi frågan om den ekonomiska rådgivningen. Det är bra att försöksverksamheten finns ute i kommunerna. Men rådgivningen finns på alldeles för få ställen. Jag önskar att den fanns i de flesta kommunerna i vårt land. Nu vet vi att en orsak är kommunernas dåliga ekonomi. Där kommer vi tillbaks till frågan om de indragna statsbidragen och den viktiga roll regeringen har. Indragningen av 7,5 miljarder kronor i statsbidrag till kommunerna bidrar givetvis till att kommunerna inte är angelägna om att åta sig uppgifter som de inte är tvungna till enligt lag. Fru talman! Slutligen har vi frågan om den nedre gränsen av hyrorna för att få bostadsbidrag. Visst är det bra att anpassa bidragen till människors inkomster. Men vi vet att det i dag är få människor som får ökade realinkomster. Situationen i landet är ju att allt fler får minskade realinkomster. Därför beklagar jag att man från regeringens sida vill höja den nedre gränsen. Det kommer självklart att drabba människor och kanske i slutändan att öka på antalet vräkningar.
Fru talman! Det ökade antalet vräkningar är en skamfläck för vårt land, socialministern. De hör inte hemma i Social-Sverige, och de är inte förenliga med en politik som skall värna om det glömda Sverige. Vi måste verkligen agera kraftfullt för att vända strömmen och minska antalet vräkningar. Huvudfrågan är att inte urvattna hyreslagskommitténs förslag. Det är också angeläget att lagrådsremissen kommer snart. Jag vill erinra socialministern om att det är ett år sedan kommittéförslaget lades fram. Nu är det verkligen angeläget att få lagrådsremissen före jul. Jag anser att det bör bli en lagstadgning av socialbidragsnormen. Jag tycker att det socialministern har sagt om skuldsaneringslagen är bra. De invändningar som justitieministern har haft är inte bärande på den punkten.
Fru talman! Jag tycker, liksom Eva Zetterberg och Hans Göran Franck, att det i princip skall finnas en lägsta nivå i socialbidragsnormen -- om nuvarande teknik skall användas. Socialtjänstkommittén prövar nu om en viss flexibilitet skall tillåtas i landet med besvärsrätt eller om ett krontal skall fastställas som justeras från år till år i lagstiftningen. På den punkten vill jag för dagen inte binda mig. Jag är mycket oroad över att det finns en rad kommuner som i dag lägger normen på en låg nivå. Även om besvärsrätten finns, tar den tid för den enskilde, och processen måste göras om gång på gång om kommunerna envisas med att ligga kvar på en låg nivå. Det behövs en ny ordning på den punkten. Jag hoppas att kunna återkomma till riksdagen under nästa år med förslag till ny socialbidragsnorm i någon mening. Då har vi frågan om ekonomisk rådgivning. Det finns en omfattande försöksverksamhet som har bedrivits i Malmöhus län som så småningom skall avrapporteras till regeringen. Man har begärt förlängd tid för denna verksamhet, eftersom man inte har ansett sig få in tillräckligt med material för att kunna rapportera till regeringen. Vi kommer alltså att där få ett visst underlag. Vi jobbar med hyreslagkommitténs förslag. Det avgörande är kanske inte om lagrådsremissen kommer fram före jul, utan det avgörande är att det kommer ett förslag till riksdagen under nästa år. Jag räknar med att det skall gå.
Fru talman! Jag instämmer till fullo med Hans Göran Franck och Anita Johansson i den oro de känner för det ökade antalet vräkningar. Det finns all anledning för Socialdepartementet och den ansvariga regeringen att se över dessa frågor för att stoppa denna utveckling. Vi har vid andra tillfällen här i kammaren diskuterat det ökade antalet hemlösa i Sverige. Då och då får vi i annonser från Stadsmissionen och andra hjälporgan veta att antalet hemlösa ökar i vårt land. Det här var ett problem som jag inte trodde kunde öka i omfattning i vårt land, utan som jag trodde hörde hemma i tredje världen och i delar av England med den sociala situation som råder där. Faktum är att det finns tecken som tyder på att antalet hemlösa ökar i vårt land. I andra debatter har socialministern sagt hur svårt det är att råda på denna situation och att hitta bra lösningar för de människor som har blivit hemlösa. Det är då viktigt att från regeringens och riksdagens sida lägga fast att alla åtgärder som kan vidtas skall sättas in för att stoppa vräkningar, så att människor skall kunna bo kvar och leva i en socialt bra miljö. Det här måste göras, så att inte antalet hemlösa ökar och en sådan situation skapas som den i

Fru talman! Maj-Inger Klingvall har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkerställa hemspråksstödet i förskolan. I 1991 fanns nära 34 000 invandrar och flyktingbarn i den svenska förskolan, vilket innebär att en tiondel av barnen i förskolan har dubbel kulturtillhörighet och ett annat hemspråk än svenska. Jag delar Maj-Inger Klingvalls uppfattning när det gäller vikten av hemspråksstöd i förskolan. Förskolans mål för invandrarbarnen är att lägga grunden för en aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. Det är således inte en fråga om hemspråk eller svenska, utan att låta barnen utveckla de bägge språken parallellt. Såväl forskning som erfarenhet tyder på att det särskilt för de yngsta barnens trygghet och språk och identitetsutveckling är viktigt att det finns personal i barnomsorgen som behärskar barnens båda språk och därigenom länkar samman hemmet och barnomsorgen. Enligt vad som kan utläsas ur de senaste statsbidragsansökningarna saknar 98 kommuner hemspråksstöd i förskolan och i 95 kommuner minskade antalet barn med hemspråksstöd under 1991. Men bilden är splittrad. I 68 kommuner ökade antalet barn som fick hemspråksstöd. I 63 kommuner ges minst hälften av invandrarbarnen hemspråksstöd. I 23 kommuner får minst 90 % av invandrarbarnen hemspråksstöd. Sammanfattningsvis kan utläsas att insatserna för invandrar och flyktingbarn i förskolan i form av hemspråksstöd har minskat. Variationen är stor mellan olika kommuner. I vissa kommuner får nästan alla förskolebarn med annat hemspråk stöd om föräldrarna så önskar. I andra kommuner är det bara barn som har mycket starka skäl till det som får hemspråksstöd eller också saknas möjligheten helt. Från den 1 januari 1993 kommer bidraget för invandrar och flyktingbarn i barnomsorgen att ingå i det generella statsbidraget till kommunerna. Vad det nya statsbidragssystemet kommer att innebära för stödet till invandrarbarnen i förskolan, vet vi ännu inte. Jag konstaterar dock att hemspråksstödet, trots att det särskilda statsbidraget till invandrarbarnen i förskolan funnits i många år och utgjort en klar markering av frågans betydelse, inte är en självklar verksamhet i alla kommuner. För de flesta verksamheter för barn finns mer eller mindre väldefinierade nationella mål uppställda. Det gäller t.ex. för barnomsorgen, för invandraroch flyktingpolitiken och för hemspråksstödet i förskolan. Det är viktigt att dessa nationella mål kan upprätthållas. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att följa utvecklingen i ett antal kommuner och landsting, för övrigt tillsammans med bl.a. Barnmiljörådet. Uppdraget omfattar all verksamhet för barn, men några områden har särskilt framhållits som prioriterade. Ett av dessa är barnomsorgen, där Socialstyrelsen bl.a. har uppdraget att följa utvecklingen av invandrar och flyktingbarnens situation med avseende på hemspråksstödets omfattning och inriktning. Socialstyrelsen skall senast den 1 mars 1993 till regeringen lämna en redovisning av situationen inom berörda områden under hösten 1992. Senast den 1 mars 1994 skall Socialstyrelsen redovisa utvecklingen under den mellanliggande perioden och även föreslå eventuella åtgärder som kan föranledas av den. En annan satsning på invandrar och flyktingbarn, som Socialdepartementet har tagit initiativet till, är den projektverksamhet som nu pågår och vars syfte är att ge barnomsorgspersonal som arbetar med invandraroch flyktingbarn kunskaper, stöd och handledning. Sammanlagt har 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod ställts till förfogande av regeringen ur Allmänna arvsfonden för detta ändamål. Under det första året har tolv projekt påbörjats, varav flera har bred spridning över landet. Det är min avsikt att vi genom dessa åtgärder dels skall få fram ett bättre faktaunderlag, dels skall kunna bidra till kunskaper och metodutveckling när det gäller invandrar och flyktingbarnen i barnomsorgen. Jag kommer att noggrant följa frågan om hemspråksstödets utveckling i förskolan även i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Det var tillfredsställande att höra att Bengt Westerberg tagit del av Socialstyrelsens nedslående rapport om hemspråksstödet i barnomsorgen. Jag är också glad över de åtgärder som hittills har vidtagits när det gäller uppdraget till Socialstyrelsen om barns villkor och de projektpengar från Allmänna arvsfonden som säkert kommer till god användning. Låt mig också säga att jag inte betvivlar socialministerns engagemang i denna fråga. Ändå är det något väsentligt som fattas i svaret. Hur tänker Bengt Westerberg ta steget från teori till praktik? Hur ta steget från rapporternas och projektens värld till verkligheten som möter invandrar och flyktingbarnen ute i kommunerna? I tvåspråkiga daghemsgrupper med tvåspråkig personal får barnen både svenskan och sitt hemspråk på ett enkelt och naturligt sätt. Små barn lär sig inte språk. De får språken på köpet, när de tillsammans med andra barn och vuxna lär känna omvärlden, människorna närmast omkring, och sig själva, först med sinnena, sedan med hjälp av språket. Begränsningarna sitter inte i huvudet på barnen. Möjligheter och hinder för barns språkutveckling skapas av människor kring barnet. Det är en mycket kortsiktig politik att inte måna om dessa barn. De blir nämligen stora en dag, och det går rätt fort. Då är det för sent att reparera försummelserna från deras barndom. Långsiktigt är det vår inställning till språket och kulturen som kommer att avgöra flyktingbarnens framtid i Två dagar i oktober träffades här i Stockholm ungefär 150 människor från hela Sverige till en rikskonferens om invandrar och flyktingbarnen i barnomsorgen. Det var personal från barnomsorgen och flyktingmottagandet i kommunerna med bred och mångårig kompetens. Många känslor fanns representerade: ilska, sorg och bitterhet över att en verksamhet som mödosamt byggts upp under flera år nu var på väg att raseras i många kommuner. Mot detta ställdes en redovisning av flera intressanta projekt, bl.a. från Huddinge, Rinkeby och Luleå, som speglade glädje, optimism och framtidstro. Men hängande i luften fanns hela tiden frågan: Hur skall vi klara att gå vidare, att motivera hemspråksstödet i kommunernas tuffa budgetmanglingar? Eller ännu mer konkret: Hur skall vi förmå beställarnämnderna att beställa hemspråksstöd? Fru talman! Jag vill nämna tre faktorer som försvårar läget. För det första befinner sig många kommuner i en ekonomisk kris, där risken är uppenbar att udda gruppers behov ifrågsätts. Invandrar och flyktingbarnen är en sådan grupp. Dessutom är det ont om starka talesmän eller - kvinnor för dessa barn. Ofta används också argumentet att många flyktingföräldrar vill att barnen skall lära sig svenska så fort som möjligt. För det andra genomförs i rask takt omfattande organisationsförändringar i många kommuner. Det gäller privatisering av framför allt barnomsorgen, men också skolan. Skolpeng och barnomsorgspeng införs för att ge valfrihet åt föräldrar i val av skola och barnomsorg. Men systemet har en baksida. Hur skall man klara att få en vettig planering av tvåspråkiga grupper i barnomsorgen, hemspråksträning i fembarnsgrupper och hemspråksklasser på lågstadiet? Strävan efter ökad valfrihet får inte ske på en del barns bekostnad. För det tredje kommer dessutom det generella statsbidragssystemet fr.o.m. årsskiftet. Bengt Westerbergs kommentar till detta i interpellationssvaret är att vi ännu inte vet vad det kommer att betyda. Nej, det vet vi inte, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle innebära ökade satsningar på barnomsorg och hemspråk. Det är också stötande att variationerna är så stora mellan kommunerna. I vissa kommuner får nästan alla barn i förskoleåldern med annat hemspråk hemspråksstöd om föräldrarna önskar det. I andra kommuner är det bara barn som har mycket starka skäl som får hemspråksstöd eller inga barn alls. De nationella målen uppfylls alltså inte. Vad drar socialministern för slutsats av detta? När det gäller barnomsorgen har Bengt Westerberg i ett och ett halvt år sagt att det skall bli en lagstadgad rätt till barnomsorg. Det tycker jag är mycket bra, men problemet är att vi aldrig får se något förslag. Först gick hela förra riksdagsåret till ända utan något förslag. Nu har snart hela höstterminen i riksdagen gått utan något förslag. Ändå kan vi läsa var och varannan vecka att Bengt Westerberg har varit på konferens eller kurs eller möte och pratat om nödvändigheten av en barnomsorgslag. Men vi får aldrig se någon, trots att det finns majoritet i riksdagen för ett sådant förslag. Jag tror, precis som socialministern, att det behövs en starkare markering av de nationella målen än vad nuvarande lagstiftning ger vid handen. Konsekvenserna kan vi se när det gäller hemspråksundervisningen i skolan, som till skillnad från hemspråksstödet i barnomsorgen har lagstöd. Hur ser socialministern på möjligheterna att starkare markera de nationella målen via lagstiftning? Är det inte trots allt en konkret åtgärd, som skulle kunna säkerställa dessa barns rätt till hemspråksstöd i barnomsorgen?

Fru talman! Hemspråksstödet i förskolan behöver omprövas och förändras. Vi måste se på sambandet mellan resultat och kostnader. I t.ex. Stockholm bedrivs träning i nästan ett femtiotal olika språk för omkring 1 500 barn. Situationen är liknande i andra kommuner, även om antalet varierar. Vi i Ny demokrati vill pröva nya alternativ. Låt föreningar få möjlighet att utveckla en alternativ verksamhet. Det kan ge både billigare och bättre resultat för fler barn. Låt oss aktivera föräldrarna för att kunna genomföra en förändring av hemspråksarbetet. Jag vill att socialministern ger sin syn på hur föreningarna skall kunna bli ett alternativ för åtminstone de äldre förskolebarnen. Vi måste genomföra verksamheten till lägsta möjliga kostnad och uppnå önskvärda mål för så stor del av barnen som möjligt. De 98 kommuner som saknar hemspråksstöd i förskolan oroar, och jag ber nu socialministern om en signal till dessa att pröva nya, billigare modeller för hemspråksstöd. Där bör föreningarna kunna få en plats och visa på nya alternativ, så att kommunernas nuvarande lösningar kan förändras. Kommunförbundet är det tydligt att kommunerna i de flesta fall, liksom vi nydemokrater, tycker att undervisningen i svenska är viktigast för att invandrarbarnens anpassning och förståelse skall underlättas. Fru talman! Arbete utfört enligt min motion om Projekt samhällsnytta, som innebär att den som får bidrag i samhället skall göra en arbetsinsats som hjälper till med arbetsuppgifter som annars inte skulle kunna utföras, kan kanske vara en utväg för en del kommuner. Vi är ju alla medvetna om det ekonomiska stålbad som väntar och delvis har påbörjats ute i kommunerna, och för att kunna hävda hemspråksstödet måste vi hitta nya lösningar.

Fru talman! Det som oroar mig i den här debatten är de trender och attityder som är vanliga i Europa i dag och som också verkar sprida sig till Sverige och den svenska riksdagen. Man talar om barn som resultat och som kostnad, och detta drabbar barn och speciellt de barn som kanske har det svårast i vårt land. Bland barn i Sverige utgör invandrar och flyktingbarn en stor men också heterogen grupp. De har andra uppväxtvillkor än övriga barn och befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. De kan mötas av främlingsfientlighet och rasism, och de kan diskrimineras på olika sätt. Till detta kommer skillnader i kultur, språk, vanor och uttryckssätt. Vissa kommer hit utan några anhöriga och saknar helt stöd av vuxna. Många flyktingbarn har själva eller genom anhöriga erfarenhet av våld, förtryck och kanske tortyr. Uppbrottet från hemlandet och flykten till ett annat land får ofta svårare konsekvenser för barn än för vuxna, eftersom barn har svårare att förstå orsaken till flykten. Det är mycket viktigt att ha detta i åtanke vid planeringen och genomförandet av mottagandet av flyktingbarn inom barnomsorgen och vid hemspråksstöd. I den allmänna debatten, framför allt i massmedierna, beskrivs ungdomar i allmänhet och invandrarungdomar i synnerhet oftast som ett problem. Men vi skall komma ihåg att de en gång har varit barn. Som socialministern säger i sitt svar tyder såväl forskning som erfarenhet på att det särskilt för de yngsta barnens trygghet, språk och identitetsutveckling är viktigt att det finns personal i barnomsorgen som behärskar barnets båda språk och därigenom länkar samman hemmet och barnomsorgen och bygger en bra och stabil grund för barnets fortsatta utveckling. Om det är någonstans som vi måste kunna satsa ordentligt är det just inom detta område. Men som jag sade har den tilltagande ekonomiska krisen, den höga arbetslösheten, bostadsbristen och växande klyftor mellan rika och fattiga under de senaste åren skapat en desillusion bland många människor i dagens Västeuropa. Invandrare och flyktingar är i dagens Europa återigen syndabockar. Tyvärr har även vi i Sverige drabbats av den här trenden, varigenom det blir legitimt att minska resurserna för t.ex. hemspråksstöd inom kommunernas barnomsorg. Dagens invandrar och flyktingbarn är morgondagens vuxna i Sverige. Vi måste se helheten och inte fastna i detaljer. Att se tvåspråkighet som en tillgång i samhället borde vara självklart. Det kan inte vara störande för oss vuxna att höra våra barn tala många olika språk. Om vi inte har råd att satsa på barn och deras språkutveckling, är det stor risk att vi kommer att få mycket besvärliga problem i framtiden. Till slut, fru talman: Visst är det bra med Socialstyrelsens uppföljning, men frågan är om den räcker. Denna uppföljning sträcker sig över flera år, och när vi får resultatet är det kanske, som Maj Inger Klingvall säger, för sent. Vi har förlorat mycket tid. Vore det inte bättre att uppmana kommunerna att i de kommunala förskoleplanerna konkret uttrycka de ambitioner som man har och de åtgärdsprogram som man tänker sig för att främja en aktiv tvåspråkighet och en aktiv mångkulturell vardag?

Fru talman! Jag vill liksom Maj-Inger Klingvall tacka Bengt Westerberg för det väl genomarbetade svaret på Maj-Inger Klingvalls interpellation. Jag delar Maj-Inger Klingvalls oro för utvecklingen ute i kommunerna. Ännu djupare blir min oro med tanke på det nya statsbidragssystemet, som faktiskt lägger större ansvar hos kommunerna. Vi har ingen anledning att tvivla på det engagemang, den inlevelseförmåga och den känsla som Bengt Westerberg visar i dessa frågor, men tyvärr är det ganska tunnsått med sådana människor ute i landet. De kunskaper som erfordras är ju inte sådana som man får på köpet eller skaffar sig med vänster hand, utan för att få dessa krävs det många gånger ett mångårigt arbete bland och ett samarbete med människor med en annan kulturell och språklig bakgrund. Vi har också många exempel i landet. Nästan dagligen möter jag i mitt arbete människor från vuxenutbildningen, särvux -- från folkhögskolorna -- som försöker reparera de skador som brister i, eller helt utebliven, hemspråksträning och hemspråksundervisning har orsakat för invandrarbarn. Dessa ungdomar befinner sig i dag i 25--30-årsåldern. Med misslyckad skolgång bakom sig får de nu försöka börja om igen. Och jag kan intyga att det kostar massor av pengar och stora ansträngningar både för lärare och för dessa ungdomar. Det är en mycket stor räkning som vi får betala. Jag hoppas verkligen att vi slipper göra om samma misstag som man gjorde från början. Det är en jättestor tillgång för Sverige att ha många människor som redan från grunden får två språk med sig. Det är då också lättare att lära sig språk nummer tre och fyra. Jag har också i internationella sammanhang mött bl.a. simultantolkar som vuxit upp i mångkulturella hem, med välutbildade föräldrar, med barnsköterskor som har talat flera språk med barnen. Dessa har då inte behövt någon hemspråksträning, och de har ändå fått en mycket gedigen språklig grund. Men detta är inte verkligheten för invandrarfamiljer i Sverige. Det är ytterst få invandrarfamiljer som har sådana förhållanden. De flesta familjer försöker efter bästa förmåga och efter bästa förstånd stötta sina barn, och även andras barn. Jag känner många invandrare som själva också är mycket engagerade i invandrarföreningar och andra föreningar, t.ex. idrottsföreningar, och stöttar även andras barn och ungdomar. De säljer lotter, de fungerar som idrottsledare osv. Men detta räcker inte, utan det behövs också förståelse och insatser från det s.k. storsamhället, alltså från oss alla.
Fru talman! Låt mig säga att jag kan instämma i allt som Maj-Inger Klingvall, Sinikka Bohlin och Lahja Exner har sagt här från talarstolen. Jag vill kommentera ett par saker Maj-Inger Klingvall tog upp och som andra har återkommit till. Först gäller det effekten av det nya statsbidraget. Jag håller med om att man kan befara att det nya statsbidraget leder till minskade satsningar på hemspråksstöd till förskolebarn. Den oron baserar jag på att redan den omläggning av stödet som skedde 1991 och som innebär att man gick från ett direkt stöd åt hemspråksundervisning för förskolebarn till ett generellt stöd till alla flyktningoch invandrarbarn i förskolan -- att man alltså släppte kopplingen till hemspråksstöd -- har lett till en minskning redan under 1991 och sannolikt under 1992. Jag delar alltså den oro som flera talare har gett uttryck för här. Liksom Maj-Inger Klingvall tycker jag också att i ett läge när man har en starkt decentraliserad struktur i samhället, när kommunerna får ett stort ansvar för att förverkliga politiska mål på olika områden, är det också rimligt att statsmakterna, när det finns anledning till det, formulerar nationella mål och följer upp hur målen förverkligas ute i kommunerna. Det är det viktigaste skälet till att jag länge har arbetat för att vi skall förändra socialtjänstlagen vad gäller barnomsorgen; det är snarare fråga om det än om en speciell barnomsorgslag. Vi är helt överens på denna punkt. Som Maj-Inger Klingvall väl känner till, finns det ett starkt motstånd från den kommunala sidan, och vi har också en hel del diskussioner, får jag väl erkänna -- det är ingen större hemlighet -- i regeringen om detta. När det gäller kommunerna är det inte bara fråga om personer från vissa borgerliga partier, utan också socialdemokraterna, t.ex. i Kommunförbundets styrelse, motarbetar aktivt den här tanken på en skärpt lagstiftning på detta område. Men jag hoppas fortfarande kunna återkomma till riksdagen så småningom med ett förslag i denna fråga, förhoppningsvis under våren. Jag är inte heller främmande för tanken att man skulle ge ett lagstöd till hemspråksstödet i förskolan på ett eller annat sätt. Frågan har inte prövats särskilt, men min principiella inställning till detta uppslag från Maj-Inger Klingvall är positiv. Låt mig så, fru talman, kommentera Claus Zaars olika frågor och uppslag. Claus Zaar sade att för Nydemokraterna är svenska viktigast. Ja, hela vår diskussion går ju ut på att man skall lära små barn tvåspråkighet, kanske med sikte på tre eller fyra språk, som Lahja Exner sade. Det handlar inte om att de skall lära sig hemspråket i stället för att lära sig svenska, utan de skall göra både--och. Mycken pedagogisk forskning och annan forskning visar att ordentliga kunskaper i hemspråket, det språk som ofta talas i deras eget hem, betyder mycket för att de också skall kunna lära sig svenska på ett bra sätt. Jag låg faktiskt i sängen i morse och läste för min lille son en saga, som en kvinna vid namn Gunilla Lundgren har skickat till mig. Den här boken har hon skrivit tillsammans med en flicka från Marocko, som har invandrat till Sverige och som heter Gisline Bogrini. I boken beskrivs på ett ganska bra sätt, tycker jag, varför det är bra för den här flickan, Gisline, som alltså numera bor i Sverige, att inte bara kunna tala svenska utan också arabiska. Hon berättar här om hur hon kommer tillbaka till sitt hemland och får träffa sina kusiner och andra släktingar och hur värdefullt det är för henne att då kunna kommunicera med dem över huvud taget. Det hade inte vara möjligt om hon inte hade kunnat sina föräldrars språk utan bara lärt sig svenska. Jag tycker att det är en bra illustration, och jag vill gärna rekommendera Claus Zaar att läsa denna bok om han behöver argument inom sitt eget parti när det gäller att tala om varför det här med hemspråk är viktigt. Trots allt uppfattade jag Claus Zaar så, att han insåg att hemspråk var viktigt. Han uttryckte oro för att det i ett stort antal kommuner inte fanns någon hemspråksundervisning för de här föreskolebarnen. Det uppfattar jag som ett stort framsteg eftersom jag tidigare, när jag har mött nydemokrater i debatter om detta, ofta har hört kritik för att man över huvud taget bedriver hemspråksundervisning. Nu hade Claus Zaar två uppslag till hur man skulle kunna bedriva denna verksamhet billigare. Det ena var att lägga ut den på föreningar. Det är nog alltför optimistiskt, menar jag, att tro att föreningar skulle kunna ge hemspråksundervisning till barn i förskoleåldern. Jag vet inte om Claus Zaar själv har eller har haft barn i förskoleåldern. Men jag har haft några, och har ännu en liten kille som inte är mer än sex år gammal. Tanken att han skulle åka i väg till föreningar för att lära sig någonting -- hemspråket har han ju med sig gratis, men i detta fall någonting annat -- känns mycket konstig och verklighetsfrämmande. Dessutom är det så, att bägge språken behöver tränas parallellt i vardagen. Skall man skicka barnen till föreningar för lektioner, nästan i skolans mening, blir det en helt annan sak. Det är naturligtvis inte en lämplig form för de här förskolebarnen. Till detta kommer att Ny demokrati ju också driver en kampanj för att kraftigt skära ned stödet till föreningslivet i Sverige. Ett av era förslag för att sanera svensk ekonomi är att ta bort 4 miljarder kronor från det föreningsliv som Claus Zaar nu hoppas skall göra mycket stora insatser för att t.o.m. klara av hemspråksundervisningen för förskolebarn. Politiken hänger inte riktigt ihop. Jag blir inte heller särskilt imponerad av det andra förslaget, närmligen att personer som mottar socialbidrag eller arbetslöshetsunderstöd skulle ägna sig åt hemspråksundervisning. Det är nog att underskatta de pedagogiska krav som ställs för att man skall kunna lära förskolebarn hemspråk.

Fru talman! Till socialministern vill jag först säga att jag är mycket glad för att jag har gehör för bl.a. önskemålet om lagstöd för hemspråk, och för att socialministern på nytt understryker hur viktigt det är med de nationella målen. Men vad jag inte kan förstå är att det skall dröja så länge innan vi får se det här förslaget om lagstadgad rätt till barnomsorg. Uppenbarligen har socialministern lyckats bättre på åtminstone ett annat område. I mitten av oktober lade socialministern fram en proposition om bostadsanpassningsbidrag, och i den propositionen finns det en utmärkt argumentering för att det behövs en särskild reglering på det här området. Fru talman! Ett kort citat från propositionen: I och med att statsbidraget till bostadsanpassning försvinner kommer förordningen om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag att upphöra och därmed kommer verksamheten med bostadsanpassning att helt och hållet vara en oreglerad verksamhet. Vi kan jämföra detta med barnomsorg och hemspråksundervisning, som vi talar om i dag. Jag fortsätter att läsa ur propositionen: Med hänsyn till bostadsanpassningens roll inom äldre och handikappomsorgen anser jag detta inte vara godtagbart. Kommunerna bör därför genom en särskild reglering ges skyldighet att svara för bostadsanpassningsverksamheten. Denna argumentation är direkt överförbar till barnomsorgen i allmänhet, och speciellt när det gäller barn med behov av särskilt stöd för sin utveckling. Varför kan inte Bengt Westerberg i den här frågan övertyga sina kolleger i regeringen med samma kraft som i frågan om bostadsanpassningsbidraget? Jag riktar en rak uppmaning till Bengt Westerberg: Lägg fram förslaget om rätt till barnomsorg! Det finns en majoritet i riksdagen för det. Sedan vill jag säga några ord till Claus Zaar. Jag undrar vilken kunskap Claus Zaar har om barnomsorgen, med tanke på de uttalanden som han gjort i dagens debatt. För de stora språkgrupperna i barnomsorgen handlar hemspråksstödet till största delen om att organisera en verksamhet där språket hela tiden finns i barnets miljö, genom tvåspråkiga grupper med tvåspråkig personal. Att tala om undervisning i språk när det gäller barnomsorgen tyder på att Claus Zaar är kvar i förra fredagens interpellationsdebatt om undervisningen i skolan. Man undervisar inte i språk i barnomsorgen. Som barn bör man vistas i en miljö där ens hemspråk talas.

Fru talman! Jag återkommer till våra förslag om att ta fram fler ekonomiska metoder, eller att åtminstone pröva fler metoder. När jag nämnde att verksamheten skulle kunna bedrivas av föreningar avsåg jag äldre barn, i slutet av föreskoleperioden. Jag menade givetvis inte barn som är två, tre och fyra år -- möjligen fem och sex år. Enligt mina källor finns det möjlighet att pröva modellen med föreningar som går in med sin verksamhet. Det finns barn som inte får möjlighet till hemspråksstöd på grund av långa köer. Vi skulle då kanske slippa köerna. I Stockholm är det fler barn som önskar hemspråksstöd än som får det. Jag förväxlar inte hemspråksstöd med undervisning. Det är ju inte fråga om undervisning, och därför påpekar jag att det finns en rad arbetslösa pedagoger som mycket väl uppfyller kraven för att kunna hjälpa till i denna verksamhet. Om hemspråksstödet tas bort från frihetsmålen, vilket Socialdemokraternas företrädare vill, kommer man ute i kommunerna att undra vad det är för stat som vi håller på att skapa. Det måste få finnas möjlighet att pröva olika metoder. Den här storebrorsmentaliteten trodde jag att vi hade lämnat för friheten att i så stor utsträckning som möjligt se möjligheter till nya lösningar. Varje barn kostar samhället pengar, och då skall dessa pengar också ge resultat. Med tanke på att pengar läggs ut på annan verksamhet som inte ger resultat, skulle det väl vara positivt om vi kunde använda dessa resurser. Jag hade hoppats på ett erkännande.
Fru talman! Varje barn kostar pengar. Jag tycker att varje barn skall få kosta pengar. Barnen är ju dem som vi bygger vår framtid på. Jag är litet orolig över att vi i den stora debatten om arbetslöshet och bostadspolitik tappar bort diskussionen om barn, om barn som har det väldigt svårt. Riksdagens revisorer har nyligen lämnat riksdagen en skrivelse, i vilken de begär en översyn av hela invandrarpolitiken. Det sägs i skrivelsen att förutsättningarna är annorlunda och att vi nu lever i en annan värld. I skrivelsen tas egentligen endast de frågor upp som gäller vuxna. Jag vet inte om man medvetet eller omedvetet har glömt bort att det också finns barn och ungdomar. Jag vill skicka med socialministern att vi, när vi talar om dagens allvarliga problem, inte får glömma bort de här små grupperna av invandrarbarn som i förskolan behöver stöd och trygghet för att i framtiden bättre kunna leva i det här samhället. Claus Zaar sade att det kommer att frågas om vilken stat det är som vi skapar. Det är inte riksdagen som skapar staten, utan vi människor som lever i samhället med de valfrihetsmål som vi har. Det är kanske dags att klarlägga de nationella målen, precis som Maj-Inger Klingvall sade. Vi skall samtidigt ställa krav på kommunerna att konkret redovisa sina planer när det gäller att ge barnen möjlighet till en bra framtid. Dessa barn behöver allt det stöd och all den hjälp som går att få från samhällets sida.

Fru talman! Förändringarna som skall börja gälla fr.o.m. den 1 januari är också kopplade till den organisatoriska förändring som sker i många av våra kommuner. Många beslut skall fattas i stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder i stället för i kommunfullmäktige. Det ställer naturligtvis större krav på spridning av kunskaper i dessa frågor. Jag välkomnar all diskussion i dessa frågor. Det behövs många fler människor på barrikaderna för att få människor att sätta sig in i de här frågorna. Det projektstöd som nu delats ut är bra. Jag ser gärna att ytterligare stöd lämnas till invandrarorganisationerna -- gärna i form av veckoslutsverksamhet och sommarverksamhet för invandrarbarn -- som ett komplement till hemspråksstödet, som skall finnas i förskolan. Det är nämligen viktigt att man också får lustbetonade upplevelser, och där hemspråket finns som en naturlig del. Jag känner till barn som har haft möjlighet att åka på semestervistelse i föräldrarnas hemland. Där har de både fått träffa släktingar och sett hur språket fungerar i ett samhälle där alla talar det språket. Man blir helt enkelt mer motiverad att använda hemspråket när det är mer accepterat och när man ser att språket fungerar i andra sammanhang, inte bara i hemmet och i barnomsorgen. Jag vill avsluta med att återkomma till fem och sexåringars hemspråksträning i förskola. Under det femte och sjätte levnadsåret förbereds barnen inför skolstarten, och då krävs det pedagogiska kunskaper. Visserligen har jag själv varken gått i den svenska förskolan eller skolan, men tack vare mina erfarenheter genom mina barn och barnbarn föreställer jag mig att det är så. Hur många medlemmar i invandrarorganisationerna har sådana kunskaper?
Fru talman! När det finns nationella mål bör de också, som sagt var, ha stöd i en lagreglering. Maj Inger Klingvall citerar förslaget till bostadsanpassningslag, som har precis denna grund. Nu var läget litet annorlunda där än när det gäller barnomsorgen, därför att om vi bara hade avstått från bidragsförordningen på det här området hade det inte funnits något lagstöd alls för bostadsanpassning. Däremot finns det redan i dag en viss lagreglering av barnomsorgen inom ramen för socialtjänstlagen. Den behöver alltså skärpas, och jag hoppas, som jag också har sagt tidigare, återkomma med ett förslag till riksdagen så småningom. Claus Zaar återkommer till sitt förslag om att föreningar skall bedriva verksamhet för fem och sexåringar. Jag kan bara instämma i de invändningar som Lahja Exner hade mot denna tanke. Det krävs alltså pedagogisk förmåga och pedagogiska kunskaper. Claus Zaar säger också att arbetslösa pedagoger kunde göra insatser. Det är alldeles utmärkt; om det finns arbetslösa pedagoger kan de få anställning och bedriva verksamheten. Men att de skulle uppbära arbetslöshetsunderstöd och sedan ägna sig åt den verksamhet som de har utbildning för vore en konstig ordning. Det är bättre att de ägnar sig åt de jobb som de har och får lön för det. Det är litet svårt att kommentera Claus Zaars förslag i övrigt. Han säger att det enligt hans källor finns föreningar som skulle kunna bedriva verksamhet. Vilka källor? Vilka föreningar? Hur skall de kunna klara det, när ni i Ny demokrati vill dra in pengar för dessa föreningar? Ett av era huvudförslag är ju att det skall göras mycket kraftiga ingrepp i bidragen till föreningar av olika slag. Ni vill ta 3 miljarder kronor eller mer från dessa föreningar, skrev Ian Wachtmeister i Aftonbladet häromdagen. Man kan inte både börja ställa krav och förlita sig på att de skall åstadkomma resultat i samhället och samtidigt ta ifrån dem de resurser som de i dag har för att bedriva den verksamhet som redan finns. Jag tror inte att det räcker med mer pengar till föreningarna för att de skall kunna ta över den här uppgiften. Jag har framför allt svårt att förstå vad Claus Zaar har emot att den här verksamheten bedrivs inom ramen för förskolan, där den fungerar mycket väl, där det känns naturligt för dem som är verksamma att bedriva undervisning i hemspråket och i svenska parallellt och där barnen får lära sig de två språken samtidigt och på det sättet lära sig hur de fungerar i samma miljö. För de här små barnen är det ofta viktigt att veta hur man använder språket för att beskriva situationer, vad olika saker heter på olika språk, och därför är just parallelliteten mycket viktig för att de skall bli tvåspråkiga, vilket är målet för hemspråksundervisningen i förskolan. Claus Zaar säger att man inte skall ta bort frihetsmålen. Nej, det skall i högsta grad finnas frihet för människor -- men inte för kommuner. Om vi nu har en starkt decentraliserad struktur, med stor egen beslutsrätt för kommunerna, ibland t.o.m. kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder, är det viktigt att vi talar om vilka målen är och vilken verksamhet som skall bedrivas. Jag tycker också att man skall lämna stor frihet åt kommunerna att utforma verksamheten konkret. Men tanken kan inte vara att vi skall avskaffa all lagstiftning och säga till kommunerna att de får bedriva vilken verksamhet de vill. Vi måste upprätthålla en viss standard överallt i Sverige. Man skall kunna flytta från en kommun till en annan och veta att det finns skola för barnen och barnomsorg för de minsta barnen, att det finns en viss klass, en viss standard på det som erbjuds, men med stor frihet för kommunerna att inom ramen för de mål vi sätter upp utforma verksamheten. Det skall vara den kommunala friheten. För människorna är det frihet att ha tillgång till den service som de behöver, t.ex. hemspråksstöd för de små invandrarbarnen i förskolan.
Fru talman! Det är bra att socialministern ännu en gång understryker vikten av nationella mål och lagstöd till barnomsorgen. Det är bra att vi har en socialminister som är kunnig, engagerad och vältalig. Men med tiden blir människor som vill se handling och resultat otåliga. Att noga följa frågan, som Bengt Westerberg i sitt interpellationssvar säger att han skall göra, är nog bra, men det räcker inte -- att handla är mycket bättre. Det är många som runt om i landet väntar på en handikapproposition, en proposition om en barnombudsman och en proposition om barnomsorgslag. Det är många som väntar på att socialministern skall ta ett initiativ när det gäller flykting och invandrarbarnens rätt till hemspråksstöd. Frågan är hur länge vi skall vänta. Jag ser ett uppenbart problem för Bengt Westerberg att vara socialminister. Han sköter det sociala, och finansministern sköter finanserna. Folkpartiet är hemsökt av det som på psykologspråk brukar kallas för dubbla budskap. Bengt Westerberg lovar, och Anne Wibble skär ned. Mottagaren av så dubbla budskap blir förvirrad och besviken och till slut helt ointresserad. Jag vet inte om det är det som är på väg att drabba Folkpartiet, men det ser så ut. Bengt Westerberg är barnens talesman i regeringen och har verkligen velat axla den ansvarsfulla uppgiften. Så har i alla fall jag uppfattat det. Men socialministern får aldrig glömma att det alltid är handlingen som räknas, inte de vackra orden. Tyvärr tenderar Bengt Westerbergs ord att bli vackrare och vackrare vecka för vecka, utan att någonting mer händer. Är det så att Bengt Westerberg -- han antydde nästan det i sitt tidigare inlägg -- inte får genomföra det som han har utlovat på barnområdet och på handikappområdet? Ju mer jag lyssnar, desto mer övertygad blir jag om att han har hamnat i fel sällskap. Det finns i dag en majoritet i riksdagen för en lagstiftad rätt till barnomsorg.

Fru talman! Bengt Westerberg ville här gå in på föreningsstödet och den förändring av detta som vi önskar. Vi är ju alla -- även Bengt Westerberg -- medvetna om att ekonomin i Sverige kräver åtstramningar. Då får alla bjuda till, på alla områden, och ingenting kan undantas. Vi anser då att en möjlighet är att rationalisera föreningarnas arbete, vilket innebär att verksamheter i föreningar måste omprövas. Det är självklart. När det gäller hemspråksstödet och hemspråksundervisningen finns det en koppling. Riksdagens revisorer har gjort en undersökning, som visar att 85 % av barnen går i svensk klass och att man har 85 olika språk. Vi måste alltså hitta nya metoder, när det här området har så stor omfattning. Det är möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen som är grunden i verksamheten med dels hemspråksstöd, dels hemspråksundervisning. Det är invandrarelevernas möjligheter att tillgodogöra sig en bra undervisning som avgör om de så småningom, efter genomgången utbildning, kan komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi bör observera att en tredjedel av barnen i familjer där det finns en invandrarförälder inte har något annat hemspråk än svenska. Detta presenteras i Riksdagens revisorers rapport. I så många familjer har alltså både föräldrarna och barnen prioriterat svenskan. Det är trots allt svenska språket som skall vara målet när det gäller möjligheten att lyckas på vår arbetsmarknad. Jag tror att vi måste hitta nya metoder framöver. Vi kan inte fortsätta i samma fotspår när en verksamhet är så resurskrävande.
Fru talman! Maj-Inger Klingvall är missnöjd med det konkreta handlandet från min sida. Det kan hon möjligen vara, men så dåligt är det väl inte. Handikappropositionen är på väg -- den ligger hos lagrådet. Lagrådet har haft mycket att göra under hösten, bl.a. genom arbetet med EES-avtalet, och det har gjort att arbetet med handikappropositionen har bromsats. Men lagrådet kommer under denna eller nästa vecka att behandla handikappropositionen, och sedan kommer den till riksdagen. Vi bereder ärendet om barnomsorgslagen inom regeringen, och jag har flera gånger sagt att jag räknar med att återkomma med ett förslag i höst. Vi skall naturligtvis följa utvecklingen vad gäller hemspråksstödet och se om det är motiverat med några speciella åtgärder. Jag har också aviserat en proposition om en barnombudsman till våren, så den kommer också. Jag blir inte så imponerad när jag ser vad mina företrädare gjorde på det här området. Hemspråksstödet försämrades. Statsbidragen lades om den 1 januari 1991, och vi har sett att det har lett till minskade insatser. Det förslag till barnomsorgslag som Maj-Inger Klingvall själv tog fram låg ju bara och samlade damm på Socialdepartementet när jag kom dit. Nu jobbar vi åtminstone aktivt med det här förslaget. Handikappropositionen hade kanske inte kunnat läggas fram tidigare. Men arbetet bromsades länge av att den socialdemokratiska regeringen hade gett s.k. nolldirektiv till Handikapputredningen, vilket naturligtvis var helt orimligt. Det kommer att innebära en reform som kostar ganska mycket pengar, ungefär en och en halv miljard kronor. Takten har kanske inte varit tillräckligt snabb, men den har inte varit långsammare än vad den var under den tidigare regeringsperioden. Vi har efter regeringsskiftet snarare satt litet bättre fart. Claus Zaars inlägg från talarstolen har blivit mer och mer svårbegripliga, för att inte säga något förvirrade. Nu talar han enbart om hemspråksundervisning i skolan, men den interpellationsdebatt som förs har i varje fall haft sin utgångspunkt i hemspråksstödet i förskolan. Denna fråga undviker Claus Zaar hela tiden. Han återvänder i stället till andra saker som han tydligen hellre talar om. Han säger att det är viktigt att barnen lär sig svenska. Det råder ingen oenighet på den punkten. Jag har den uppfattningen, och de socialdemokratiska deltagarna i debatten har den uppfattningen. Jag tror att alla människor har den uppfattningen. Men poängen är ju att barnen, genom att de får hemspråksstöd, skall kunna bli tvåspråkiga och att de genom hemspråksstödet skall kunna hålla kontakt -- ifall detta språk talas i hemmet -- med personer i deras tidigare hemland. Jag talade om den marockanska flickan, som fick komma hem till Marocko och träffa alla sina kusiner. Det var naturligtvis en oerhörd fördel att hon kunde tala med dem på deras språk, annars hade de kunnat titta på varandra, men inte tala med varandra. Det hade naturligtvis varit mycket mycket sämre. Visst är det en stor fördel om vi kan utnyttja denna möjlighet att få fler tvåspråkiga personer i Sverige. Jag tror faktiskt att det gör dessa personer ännu mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, om vi nu skall se så långt fram i tiden, som Claus Zaar var ute efter. Det är bra att kunna svenska, men det är ännu bättre att kunna något språk vid sidan om svenskan. Därför är det viktigt att man fortsätter att slå vakt om hemspråksstödet i förskolan.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig om det s.k. Baltic Cable-projektet.

Regeringen fann samtidigt att projektet inte kunde antas få en sådan betydande omfattning, eller bli av en sådan ingripande beskaffenhet, att en tillåtlighetsprövning enligt 4 kap. 2 § NRL borde ske. Sverige och Tyskland ger väsentliga fördelar för elförsörjningen i södra Sverige. De svenska och tyska elproduktionssystemen är sammansatta på olika sätt och kan genom kabelns tillkomst utnyttjas mer effektivt. Det svenska produktionssystemet har en stor andel vattenkraft, medan det tyska produktionssystemet är helt värmekraftdominerat. Bl.a. kommer produktionsanläggningar i Tyskland att kunna utnyttjas som bl.a. reservkapacitet i det svenska systemet vid t.ex. torrår. Det kan därför bli möjligt att senarelägga investeringar i nya svenska produktionsanläggningar. Baltic Cables överföringskapacitet innebär vidare att elförsörjningen i södra Sverige förstärks, vilket ökar driftsäkerheten i det svenska systemet. Under beredningen av Baltic Cables koncessionsansökan har ett omfattande samråd ägt rum. Länsstyrelsen i Malmöhus län föreslog i detta samråd bl.a. en sträckning av luftledningen mellan Västra Kärrtorp och Hermanstorp som från intrångssynpunkt var förenlig med en god naturoch kulturmiljövård. I företagets koncessionsansökan som den slutligen utformats har dessa synpunkter beaktats. Hänsyn har tagits till både natur och kulturmiljövården. Detta har även tillgodosetts i det koncessionstillstånd som regeringen meddelat Baltic Cable AB. Regeringens och övriga myndigheters prövning har alltså varit omfattande och har inneburit att olika intressen vägts mot varandra. Baltic Cable-projektet innebär den i dag längsta markförlagda kabeln av denna kapacitet i världen. Andra jämförbara kablar är kablarna mellan de norra och södra nyzeeländska öarna och förbindelsen mellan Sverige och Finland. MW skall läggas i mark längs en sträcka av 12 km måste skarvning av kabeln ske. Det är naturligtvis tekniskt möjligt att göra sådana skarvar. I praktiken innebär förfarandet dock både tekniska och ekonomiska begränsningar för kabelns tillgänglighet, verkningsgrad och driftsäkerhet. Det är bl.a. detta som regeringen beaktat vid prövningen av tillståndet till Baltic Cableprojektet. Under samrådsprocessen justerades projektet i ett flertal avseenden; bl.a. förlängdes den sträcka som ledningen läggs i marken till ca 5,5 km jämfört med ursprungligen planerade 1 km. Därmed kommer ledningen den första sträckan från stranden till Markläggningen görs helt utan skarvningar av kabeln. Detta kan möjliggöras genom att kabeln dras upp på land från ett fartyg. Detta är i sig ett mycket avancerat tekniskt projekt och av en storleksordning som inte tidigare genomförts. Västra Kärrtorp skulle innebära ett stort antal komplicerade skarvningar, oavsett vilken typ av kabel som används. Större delen av de problem som kan uppstå i en markförlagd kabel kan hänföras till skarvarna. Den hantverksmässigt tillverkade skarven är oftast den svagaste punkten vid drift av kabeln. Detta har kunnat konstateras i bl.a. andra likströmsprojekt som Fennoskanprojektet mellan Sverige och Finland och i de likströmskablar som lagts i Nya Zeeland. Kraftledningens påverkan av landskapsbilden var en viktig fråga vid regeringens prövning. Som jag nyss nämnde förlängdes den markförlagda sträckan redan under det första samrådsförfarandet, så att luftledning helt undviks på det känsliga området vid kusten. För att ytterligare begränsa påverkan av landskapsbilden föreskrev regeringen i koncessionsbeslutet bl.a. att Baltic Cable AB, genom att avtal träffas med Sydkraft AB, totalt sett skall reducera antalet luftledningar inom de berörda kommunerna. Detta skall ske genom att för varje ny luftledningsstolpe som sätts upp skall två befintliga monteras ned inom de berörda kommunerna. De stolpar som tas ned skall vara av samma storleksordning som de nytillkommande eller i övrigt vara särskilt angelägna att få bort. Valet av de stolpar som skall tas ned skall göras i samråd mellan Baltic Cable AB och länsstyrelsen, som i sin tur rådgör med berörda kommuner. Tillkomsten av Baltic Cable innebär alltså en minskning av antalet kraftledningsstolpar i området. Efter denna information övergår jag till Per Stenmarcks huvudfråga, nämligen om regeringen är beredd att, mot bakgrund av de nya tekniska fakta som nu är kända, ompröva beslutet om koncession till Baltic Cable-projektet. Per Stenmarck refererar i sin fråga till det danska kabelprojektet mellan Gedser i Danmark och Rostock i Tyskland. Diskussionen om detta projekt är enligt vad jag erfarit fortfarande i inledningsstadiet och ingen konkret ledningssträckning är ännu beslutad. Det underlag som jag har tagit del av och som i huvudsak var känt vid regeringens prövning visar att man i Danmark diskuterar minst fem alternativa ledningssträckningar med kombinationer av luftledning och markförläggning. Om danskarna, av något skäl, väljer att marklägga en 115 km lång kabel och därigenom är beredda att acceptera en lägre tillgänglighet, driftsäkerhet och verkningsgrad är detta, som framgår av vad jag nyss sagt, tekniskt möjligt. Jag har kunnat konstatera att det i Danmark inte har kommit fram någon ny teknik eller nya lösningar för skarvning och markförläggning av stora likströmskablar med bibehållande av de tekniska och ekonomiska krav som måste ställas på en sådan kabel. Det bör även noteras att det tidigare i Danmark inte har gjorts någon längre kabelförläggning av denna kapacitet. Som avslutning vill jag konstatera att Baltic Cableprojektet, som alla större infrastrukturprojekt, kommer att innebära ett visst intrång på natur och kulturmiljön. Regeringen har gjort en samlad bedömning av de energipolitiska, miljöpolitiska och ekonomiska intressen som finns i projektet. Regeringen har efter prövningen kommit fram till att tillstånd för att dra fram och använda en högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland skall lämnas till Baltic Cable AB på de villkor som föreskrivits i beslutet. Den information som jag har inhämtat från bl.a. Danmark föranleder inte något ändrat ställningstagande vad gäller regeringens beslut.
Fru talman! Låt mig inledningsvis tacka näringsministern för det utförliga svaret. Som nämnts både i min interpellation och i svaret är Baltic Cable-projektet mycket omfattande. Svensk industri är i behov av billig elenergi. På en alltmer avreglerad marknad ökar nu möjligheterna att både exportera och importera elkraft. Detta skapar nya möjligheter, och i grunden är detta en positiv integrationsprocess i Europas utveckling. Det s.k. Baltic Cable-projektet är ett led i en sådan satsning. Avsikten är att dra en kabel på Östersjöns botten mellan Lübeck i Tyskland och södra Skåne. Därmed tillgodoser vi ett krav som är viktigt i sammanhanget, nämligen behovet av elkraft. Men det finns ytterligare ett krav, och det gäller naturen och miljön. Detta har inte på ett tillfredsställande sätt tillgodosetts. Näringsministern uttrycker förståelse för detta i sitt svar. Han säger att regeringen har gjort ''en samlad bedömning av de energipolitiska, miljöpolitiska och ekonomiska intressen som finns i projektet''. Jag anser att regeringen har gjort en felaktig bedömning och kommit till en felaktig och beklaglig slutsats. Just genom att projektet är så stort och så omfattande borde det rimligtvis också finnas möjlighet att lösa problemen i den del av projektet som jag har tagit upp i min interpellation, nämligen att genomföra det hela på ett acceptabelt sätt från miljö och natursynpunkt. Låt mig i det sammanhanget säga att det är positivt att regeringen också ställer krav på Sydkraft att reducera antalet luftledningar i området. Det skall ske genom att två stolpar monteras ned för var och en som sätts upp. Men när näringsministern säger att de som skall tas ned skall vara i samma storleksordning som de nytillkommande kan jag bara konstatera att några sådana inte finns. Samtliga de stolpar som det här är tal om är betydligt större än alla andra som i dag finns på Söderslätt. Det gör att det blir en negativ effekt för den natur och kulturmiljö som näringsministern i svaret säger sig slå vakt om. Låt mig understryka att stora delar av det berörda området är av riksintresse, såväl för naturvården som från kulturhistorisk synpunkt. Stora delar av området anges i miljöskyddsprogram som ekologiskt känsliga. Det är i det området som kabeln skall dras fram, och det är också i det perspektivet som kravet att kabeln i stället skall grävas ned skall ses. Det är i det sammanhanget också intressant att näringsministern säger att detta faktiskt är fullt möjligt tekniskt sett. Det är därför frågan måste ställas: Varför gör vi då inte detta? Den frågan ställer jag nu; jag anser att jag inte har fått något tillfredsställande svar på det. Varför kräver inte näringsministern just detta? I Danmark diskuteras detta på fullt allvar. Där ställer politikerna, när det gäller ett projekt liknande Baltic Cables, uppenbarligen kravet att kabeln skall grävas ned. Jag har i min hand ett brev från det danska företaget Elkraft till den danske miljöministern Per Stig M ller; man skriver där som svar på politikernas krav: Styrelsen är mot denna bakgrund inställd på att kabellägga likströmsdelen av Gedser. Det bör rimligtvis vara en sträcka som är oerhört mycket längre än den som vi i alla tänkbara alternativ diskuterar på den svenska sidan. Det vittnar om att det i Danmark finns en positiv inställning i frågan, en inställning som innebär att när politikerna ställer krav går dessa väldigt ofta också att uppfylla. Man kan undra: Varför har vi här inte samma inställning? Varför ställer vi inte samma krav som de gör? Trots att den tekniska möjligheten finns har denna möjlighet aldrig på allvar funnits med i de diskussioner som förts i Sverige. Den har förts åt sidan på ett tidigt stadium. Alla har utgått från att ärendet skall hanteras på samma sätt som tidigare. Detta är som jag ser det ett svaghetstecken. Det är en kritik som det finns anledning att rikta mot alla dem som deltagit i beslutet, alltifrån länsstyrelsen till regeringen. Låt mig avsluta med att i det sammanhanget fråga näringsministern: På vilket sätt har regeringen framfört krav till initiativtagarna till Baltic Cableprojektet att gräva ned kabeln i hela dess längd på den svenska sidan?
Fru talman! Beredningen av ärendet har varit utomordentligt noggrann. Vi har, vågar jag säga, haft dialog med de flesta som har haft synpunkter i den här frågan. Det är inget tvivel om att det finns tekniska möjligheter att gräva ned kabeln, även om det innebär mindre tillgänglighet, mindre verkningsgrad och större risk för driftsavbrott än om man har en luftförlagd ledning. Vi har under beredningsarbetet ställt ökade krav. Vi har förlängt den markförlagda delen från 1 km till 5,5 km. Vi har, för att försöka värna miljön i detta område, ställt kravet att man skall plocka bort dubbelt så många stolpar som man sätter upp. Vi är medvetna om att det i Danmark förs en debatt om att göra ännu längre, markförlagda ledningar. Vi bara noterar att det vi nu begär av Baltic Cable AB är den längsta av denna dimension som ännu så länge har genomförts i världen. Till sist kommer man ändå alltid till ett samlat övervägande av kostnader och olika typer av intrång, både när det gäller markförläggning och luftförläggning och när det gäller driftskostnader för projektet. Vi har i den samlade bedömningen kommit till den slutsatsen att de ganska väsentligt ökade krav som vi har ställt på Baltic Cable AB om en kraftigt förlängd markförläggning av ledningen närmast kusten och om ett borttagande av stolparna är en rimlig samlad bedömning av de olika intressena.
Fru talman! Låt mig inleda med att ställa en fråga till näringsministern när det gäller de stolpar som skall tas bort när andra skall sättas upp. Får jag tolka näringsministerns svar så, att de stolpar som skall sättas upp inte får vara större än de som nu skall monteras ned? Det är en möjlig tolkning av det svar som näringsministern har givit. Så tillbaka till min ursprungliga fråga om de krav som bör ställas. Det som är så beklagligt i sammanhanget är ju att detta krav i praktiken egentligen aldrig har ställts på företagen bakom Baltic Cable. Därmed har man, som jag ser det, inte heller gått till roten med hela den här frågan och undersökt vilka förutsättningar som verkligen finns, tekniskt och ekonomiskt, att lösa detta på ett betydligt bättre sätt. Som näringsministern sade i sitt kompletterande svar kommer Baltic Cables kabel nu att grävas ned i 5,5 km, och detta är naturligtvis en utomordentligt stor framgång. Om man hade grävt ned den i hela dess längd hade det rört sig om ca 17,5 km. Det är säkert också helt riktigt, som näringsministern säger, att alla beslut på den danska sidan ännu inte är klara. Vi vet inte exakt hur lösningen där kommer att bli. Men -- detta är skillnaden mot handläggningen i Sverige -- man har ställt de nödvändiga kraven. Det har vi uppenbarligen inte vågat göra i Sverige. I de olika alternativ som man där diskuterar är 13 km den kortaste sträckan för jordkabling. Alla andra alternativ är 20 km eller mer, dvs. alla andra alternativ är längre än det som skulle behövas på den svenska sidan. Och då är det ändå högst troligt att den danska lösningen innebär en nedgrävd kabel i en betydligt längre sträckning. Man gör också bedömningen att detta skall ge en driftsäkerhet på mellan 97 och 98 %. Jag måste fråga: Menar näringsministern att vi inte skulle kunna uppnå samma rimliga resultat också i Sverige?
Fru talman! Driftsäkerheten blir ungefär densamma. Nu är det som bekant inte bara fråga om driftsäkerheten, utan det gäller även tillgängligheten och verkningsgraden i kabeln. Vi skall självfallet försöka ta de största stolparna i jämförelsen. Sedan är det en fråga om vilken storlek på stolparna vi behöver för Baltic Cableprojektet. Det finns litet olika storlekar på stolparna, och storleken är beroende av var de kommer att finnas. Det rör sig om stolpar på mellan Det har prövats om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det förnekas inte att det är tekniskt möjligt att göra markförlägggning hela sträckan. Jag noterar dock att vi har ställt krav på den längsta markförläggningen hittills i världen av en kabel av denna storlek. Vi har därutöver ställt krav på rivning av dubbelt så många stolpar som har ställts upp för att mildra påverkan på landskapet. Jag förnekar på intet sätt att den här typen av infrastrukturprojekt, liksom de flesta andra, påverkar landskapsbilden. Det här är dock ett sätt att försöka göra en avvägning.
Fru talman! Jag är medveten om att det är fråga om avvägningar som ibland är svåra att göra. Låt mig säga två saker beträffande näringsministerns kompletterande. Jag tolkar det näringsministern säger om stolparnas storlek positivt. Näringsministern säger att det här är den längsta jordkablingen i världen. Det är säkert riktigt, så som förutsättningarna är i dag. Det är ändock en bråkdel av det som man i dag diskuterar i Danmark att man skall kunna uppnå. Jag inledde den här debatten med att konstatera att vi lever i en marknadsekonomi och att vi gör det även på det här området. Det innebär att vi har rätt och skyldighet att ställa krav på dem som är aktörer på den här marknaden. Jag menar att det är det man har gjort i Danmark. Det borde vi göra i Sverige också. Vi är inte längre beroende av ett mycket litet antal företag som i praktiken har monopol på sin marknad inom ett givet geografiskt område. Även förmedlingen av elenergi avregleras nu. Det är den positiva sidan av det här projektet. Jag menar att det som är tekniskt möjligt i Danmark självfallet också är tekniskt möjligt i Sverige. Näringsministern har också hållit med om att så är fallet. De natur och miljökrav som är rimliga att ställa i Danmark är, som jag ser det, även rimliga att ställa i Sverige. Det ansvar för natur och miljö som tas i Danmark är givetvis möjligt att ta även i Sverige. Om Baltic Cable AB insisterar på att man inte klarar av en jordbunden likströmskabel, måste politikerna ha is i magen och säga nej. Då kommer med säkerhet en av två olika saker att inträffa inom några månader. Det ena är att Baltic Cable AB återkommer och förklarar att man klarar av att hantera en jordbunden kabel. Det andra är att det visar sig att något annat företag, i den fria konkurrensens namn, klarar av det. Så fungerar en fri ekonomi. Vi kan ställa större krav än tidigare och därmed också få en bättre miljö. Jag menar att regeringen borde ha gjort på detta sätt.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi nu avreglerar marknaden för att få bättre effektivitet, förhoppningsvis lägre priser och en bättre kapitalrationalisering inom elmarknaden. Jag tror att detta kommer att bli mycket positivt för konsumenterna. När det gäller den aktuella kabeln har vi skärpt kraven utöver vad man har gjort någon annanstans i omvärlden genom att kräva längre markförlagd kabel. Vi har också ställt krav på rivning av stolpar. Jag tycker att det är en mycket klar skärpning i förhållande till den politik som hittills har rått. När man gör den här typen av skärpningar tycker jag att det är rimligt att det sker någorlunda jämnt och inte med väldiga hopp då man får vissa problem med att uppnå de krav på effektivitet, verkningsgrad och tillgänglighet som man kan ställa på kabeln. Jag är fullständigt övertygad om att detta med Baltic Cable AB och den markförläggning som här sker av kabeln inte är det sista steget i de olika skärpningar som sker. Men jag tror att det är en rimlig avvägning i detta läge att göra denna femdubbling av den tänkta markförläggningen av kabeln och ställa dessa extra miljökrav.

Sveriges riksdag gästas av en delegation ledamöter från Ålands landsting, och vi hälsar dem hjärtligt välkomna.

Fru talman! Skattebetalarna har gått in med stödåtgärder på många miljarder i det finansiella systemet. Nu skall nya garantier utfästas. Jag förstår väl att det är nödvändigt att garantera insättarnas pengar i bl.a. banksystemet. Nu säger statsrådet Lundgren att vi också skall ha en återvinning av de pengar som skattebetalarna har plöjt in, bl.a. genom att avgifter sätts på olika garantier. Det kan förmodligen handla om ganska små summor som vi kan få tillbaka på det sättet, jämfört med alla de miljarder som kommer att plöjas in. Vi har ett annat exempel. I USA hade man en rad sparbankskrascher där de statliga myndigheterna, för det var väl myndigheterna, mer eller mindre ofrivilligt fick ta över bl.a. stora delar av det fastighetsinnehav som sparbankerna hade. Jag läste för inte så länge sedan en uppgift om att det finansiella läget för den federala budgeten i USA genom detta ofrivilliga ägande faktiskt är bra mycket bättre än det annars skulle ha varit, i och med att fastighetspriserna återigen börjar stiga. Det finns också de som har gjort bedömningen att om vi så småningom och förhoppningsvis får en ny högkonjunktur i mitten och slutet på 90-talet, kan bl.a. fastighetsvärden komma att stiga ordentligt, och då kan de banker som mer eller mindre ofrivilligt har fått del av alla de panter som har förfallit i kreditsystemet bli mycket rika. Min fråga till Bo Lundgren är: Vad avser statsrådet att göra för att skattebetalarna skall få ta del också av dessa stora vinster och därmed verkligen få en rejäl återvinning på de inpumpade skattepengarna?

Herr talman! Statens ansvar att i det här fallet ställa upp för insättarna tycker jag är självklart. Det jag skulle vilja fråga om är i stället vilka villkor man ställer för bankerna. Bankerna får hjälp. Hjälpen kommer egentligen från medborgarna, från skattebetalarna. Bankerna i sin tur reagerar något överdrivet genom att slå ihjäl sina egna kunder, dvs. man sätter företag i konkurs helt i onödan, och man för en mycket dålig politik över huvud taget. Å ena sidan får man stor nytta av det s.k. samhällsansvaret, å andra sidan tar man inget ansvar själv. Det är en besk kritik mot bankerna. Detta kan vi inte lösa här. Men staten kan delvis lösa problemet genom att ställa upp villkor för bankerna. Man kan villkora det stöd som man ger, exempelvis genom att kräva klara förändringar av hur bankerna behandlar konkurser och själva driver fram konkurser. Vi har bl.a. föreslagit en konkursgarantifond för att få en lösning på detta. Man kunde använda löntagarfondsmedlen en gång till, för något vettigt. Bankerna sköter inte sitt jobb. När ni har givit dem den här hjälpen måste ni se till att de sköter sitt jobb. Kommer ni verkligen att föra en lågräntepolitik, kommer Riksbanken att göra det, eller kommer Dennis att fastna halvvägs, som i Finland? Det vore skandalöst, i så fall. Det är den del som handlar om vad ni gör. Men även där måste man ställa krav på bankerna, för den ränta som betalas ut beror dels på det allmänna ränteläget, dels på den vinst som de vill ha täckning för. Den ränta som de åstadkommer har varit uppe i 7 %. Skatteministern säger här att man kan åstadkomma en förändring genom konkurrens. Det finns ingen konkurrens mellan banker i dag över huvud taget. I så fall hoppas jag att det kommer in utländska banker och åstadkommer den konkurrensen.

Herr talman! Med anledning av det sista statsrådet sade vill jag fråga: Kommer regeringen vara med på att ta stärkta tag i de utredningar som nu pågår om konkurser och liknande -- det finns pågående utredningar, obeståndsutredning och vad de nu heter -- för att skydda leverantörerna? För de försvinner ju, och det är det som är problemet. Beträffande lågräntepolitik: Den korta räntan sätter ju Riksbanken. Jag har inte sett några signaler om att man tänker sätta låga räntor. Den långa räntan sätts därefter av marknaden, beroende på vilken politik regeringen för. Min fråga är: Kommer regeringen att köra stenhårt på att ha en lågränteprofil på sina åtgärder? Har regeringen några signaler om att Riksbanken är med på det eller är det kris under uppsegling?

Herr talman! Det är tillfredsställande att få information så tidigt som möjligt här i riksdagen i denna mycket viktiga fråga. Det är också tillfredsställande att regeringen har tagit sitt ansvar och reagerade snabbt för att garantera stabiliteten på finansmarknaden. Hur vi lyckas framöver beror på hur vi hanterar bostadsmarknaden. Mycket av kapitalet är bundet just i fastigheter. Det vore naturligtvis oerhört olyckligt om många egnahemsägare finge lämna sina hus, om många hyresgäster finge flytta och fastigheterna ställdes tomma. Det skulle kunna ställa till ytterligare problem på finans och kreditmarknaden.

Vidare vill jag fråga om staten och regeringen har ställt krav på motprestationer nu när man ger bankerna stöd så att finansieringsinstituten och andra klarar den kreditförsörjning som är nödvändig för byggnationen i hela landet. Det är viktigt att den fungerar så att vi inte får besvär med kreditförsörjningen. Det påverkar också finansmarknaden.

Herr talman! Jag vill betona det som statsrådet säger, att det är oerhört viktigt att det framgår klart för det finns en risk att man nu enbart ser på sin egen situation så att det ger problem på det här området. Vilka åtgärder på bostadsmarknaden som bör vidtas skall vi kanske inte ta upp en diskussion här, men det har naturligtvis en oerhört stor betydelse för fördelningen av bördorna på marknaden, inte minst för de sämst ställda. Det kan få effekter på finansmarknaden på sikt. Där finns kanske fler fördelningsåtgärder att diskutera. Har man funderat på det?

Herr talman! Vi har fått en väldigt viktig information i dag. Det är faktiskt en unik åtgärd att staten går in och engagerar sig på ett så grundläggande sätt i det hittills fria svenska bankväsendet. Jag har uppfattat det så att det här är en tillfällig lösning och att man så snart det någonsin går skall försöka avveckla systemet. Jag ser dock en uppenbar risk att det blir en permanent ordning. Det är svårt för de svenska bankerna att komma loss ur det träsk som de själva har försatt sig i. De har visserligen marginaler, men det krävs enorma marginaler för att klara sig ur situationen. Situationen blir ännu svårare nu när utländska banker har möjlighet att etablera sig i Sverige. Här uppkommer ett speciellt problem mellan svenska och utländska banker med tanke på att konkurrensen inte får snedvridas. Jag ser detta i ett EES-perspektiv. Detta leder mig till att ställa tre frågor: För det första: Får denna tillfälliga lösning bli permanent? För det andra: Vid risk för att den skall bli permanent, är det då bättre att avveckla en eller flera banker? För det tredje: Är propositionen förenlig med de antidiskrimineringstankar i konkurrenshänseende som stadgas i EES-avtalet?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag sammanfattar det på det sättet, att det inte är tänkt at det skall bli någon permanentning. Man är alltså beredd att i denna situation på ett eller annat sätt verka för att vissa svenska banker avvecklas, om än i ordnade former. Slutligen uppfattar jag det som att det inte skulle vara någon konflikt med EES avtalet. Jag hoppas att det är riktigt. Allra sist en tilläggsfråga: Det här är en tillfällig och ej permanent lösning. Kan man få någon tidsplansangivelse här, i varje fall som en målsättning för när regeringen tänker avveckla den här i grunden ändå väldigt olyckliga garantin, som skattebetalare och regeringen har tvingats att ge till bankerna?

Herr talman! En effekt av bekymren i bankvärlden och i banksystemet i Sverige är ju att fastighetsvärdena drastiskt har gått ned. Småföretagen lider av detta på ett speciellt sätt. Ett företag har ofta sin säkerhet för t.ex. en checkräkningskredit just i den fastighet som företaget äger. Det har nu hänt vid ett flertal tillfällen att företagen i fråga har fått en begäran om att sänka en utnyttjad checkräkningskredit på en miljon kronor till exempelvis hälften med mycket kort varsel. Det här är en mycket besvärande situation, och ganska många företag har tvingats till likvidation på den grunden. Vi har diskuterat detta problem i kds småföretagarråd, och vi har diskuterat det med företagare. Vi har luftat en tanke om en kreditmarknadsnämnd som skulle kunna sätta ett tryck på bankerna att agera etiskt och inte uppträda så kortsiktigt. Det finns något liknande när det gäller aktiehandeln. Man införde efter Leo-affären, om jag har uppfattat det rätt, en aktiekreditnämnd. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets kommentar till en sådan åtgärd. En sådan nämnd skulle inte vara tvingande, men vi menar att den skulle verka sanerande i branschen.

Herr talman! Vi tänker oss inte att en sådan nämnd skulle ges möjlighet att överpröva beslut eller gå in med direkt ekonomiska åtgärder. Den skulle kunna brännmärka en banks agerande, och det skulle, menar vi, i långa stycken vara tillräckligt för att en sanerande effekt skall uppstå.

Herr talman! Jag har två mindre frågor. Först vill jag fråga om omfattningen av garantin och vilka som kan komma i fråga. Det har i massmedia förekommit uppgifter om att det finns andra typer av kreditinstitut och sparkassor som inte skulle komma att omfattas av den här garantin. Jag tänker bl.a. på JAK, som nämndes i Dagens Nyheter häromdagen. Den är i och för sig en liten kredit och sparkasseinstitution, men den skulle inte omfattas av bankgarantin. Samma sak gäller för HSB:s Riksförbunds sparkasseverksamhet, som -- om jag har förstått saken rätt -- inte skulle komma att omfattas. Statsrådet kan kanske reda ut om även den här typen av kreditinstitut och sparkassor kan komma att omfattas av garantin. När man från nu statens sida går in och utformar eventulla hjälpåtgärder, kommer regeringen då att driva frågan om de s.k. fallskärmsavtalen? Tänker man resonera med bankledningarna om huruvida det finns möjlighet att pröva, jämka eller avskaffa fallskärmsavtalen?

Herr talman! Det finns ju i avtalslagen paragrafer som innebär att man kan göra jämkningar av avtal. Jag vet att finansministern i olika sammanhang har sagt att frågan skall utredas och att man skall gå till botten med den. Här finns det möjligheter att även i de banker där staten inte är huvudägare ta upp en diskussion om huruvida bankledningarna har gjort allvarliga prövningar om att se över avtalen. Det är klart att lagen måste följas. Om ett avtal har ingåtts, måste det respekteras, men det finns ju en ventil i lagen som medger jämkning eller omförhandling av ett avtal.

Herr talman! Statsrådet Lundgren använde återigen begreppet marknadssystem och marknadslösningar. Fallskärmsavtalen hade ju slagits ut av marknadssystemet, om det hade fått fungera för de banker som egentligen borde ha ''gått i putten''. Ni fattade tidigare ett beslut om att man garanterade Nordbankens privata ägare ett visst minimipris när de skulle sälja ut sina aktier. Det var också i strid med marknadslösningen. Jag skulle vilja pröva följande tolkning av statsrådets inställning och definition av marknadssystem: Det politiska systemet har huvudansvaret för det finansiella systemets problem när det går dåligt. Men det politiska systemet har ingen rätt att ta någon som helst del av det finansiella systemets vinster, när systemet fungerar bra.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

Herr talman! Tack för svaret. Jag vill emellertid uttrycka min starka kritik mot att regeringen har beslutat införa en liberalisering av sanktionspolitiken genom att bevilja ett mycket stort antal dispenser mot handelsförbudet. I år har inte mindre än 38 dispenser bifallits. Endast i tre fall har avslag skett. Av dessa fall har Kommerskollegium avstyrkt i elva fall där regeringen har bifallit. Den generella dispensen till Atlas Copco är särskilt allvarlig. Den utgör en avvikelse, inte bara från lagstiftningens syfte utan också, enligt min mening, från riksdagens beslut i juni detta år. Beslutet om dispens innebär ett kringgående och en avvikelse från den restriktivitet som skall iakttas vid dispensgivning. Jag anser att detta inte får upprepas. Men risk föreligger att andra företag kommer att åberopa detta fall i samband med nya dispensansökningar som nu kan förväntas i ökat antal. Sandvik har redan gjort en ansökan om en generell dispens. Motiveringen till regeringens ställningstagande i denna fråga är om möjligt ännu sämre än själva beslutet. Jag gjorde nyligen, tillsammans med en västeuropeisk delegation, ett besök i Sydafrika, just då beslutet om dispenser fattades. Det väckte starka reaktioner, inte bara hos ANC utan även bland andra företrädare för Rörelsen för ett demokratiskt och icke-rasistiskt Sydafrika. Kyrkoledaren Franck Cichane är representativ för denna opinion. Han uttryckte sin starka kritik. I detta sammanhang vill jag referera ett uttalande från ANC-ledningen: Situationen i Sydafrika är mycket instabil. De som motsätter sig demokrati i vårt land tar varje tillfälle att underminera processen. Tragiskt nog kommer fallet Atlas Copco att stärka de antidemokratiska krafterna, och det är möjligt att dessa kommer att använda det till att bli omedgörliga i processen. Statsrådet har en, enligt min uppfattning, för regeringens beslut tillrättalagd uppfattning om situationen i Sydafrika. Jag vet inte i vilken utsträckning som Ulf Dinkelspiel följer amerikansk politik. Men det har väl inte förbigått honom att USA:s nye president Bill Clinton har uttalat sig för en skärpning av USA:s sanktionspolitik. Jag anser att Sverige i detta mycket allvarliga läge inte skall göra reträtter i sanktionspolitiken. Det gäller nu att på allt sätt stödja kampen för att Sydafrika snarast får en demokratisk icke-rasistisk konstitution, kan genomföra fria och demokratiska val och äntligen få en brett förankrad demokratisk regering på plats. Det gäller att nu ge allt tänkbart stöd åt ANC och andra demokratiska krafter som samarbetar med ANC. Det var också detta som president Clinton förordade. Delar handelsministern Bill Clintons ståndpunkter? Under mitt besök kunde jag konstatera att den sydafrikanska regeringen, som saknar legitimitet, genomför ständiga manövrer för att sabotera demokratiseringsprocessen och angripa främst ANC, dess medlemmar och samarbetspartner med metoder som står helt i strid mot vad respekt för demokrati och mänskliga rättigheter kräver. Den sydafrikanska regeringen, dess polis och dess säkerhetsstyrkor är i hög grad ansvariga för det massiva våld som utövas. Regimen gör ständiga kast i sina positioner. Vid besöket i Sydafrika samtalade vi med de Klerks minister Rolf Mayor, som sköter förhandlingsfrågor och konstitutuionella frågor. Han uttalade bestämt att det skulle bli allmänna val senast fjärde kvartalet 1993. I dag läser vi i pressen att man har förändrat även denna ståndpunkt och att det skall bli val under det första kvartalet 1994. Uttalanden och deklarationer svarar inte mot regimens handlingar. Statsrådet tar fasta på de uttalanden som passar den svenska regeringens politik, men han bortser från de Klerk-regimens gärningar. Sverige måste stödja ANC och de demokratiska krafterna också på den sista men kanske svåraste sträckan mot målet.

Herr talman! Även jag får tacka utrikeshandelsministern för svaret, som jag tycker var klargörande på flera punkter. En del av det som jag har undrat över har jag fått svar på, och en del av mina förmodanden har jag kanske fått befästa. Vad jag är speciellt intresserad av att få ytterligare belyst är vilka kriterier som har gällt vid den dispensgivning som ganska nyligen har skett, och hur många och vilka typer av företag som den omfattade. Som tidigare nämnts lämnas i utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU13 Avskaffandet av sanktioner mot Sydafrika, en redogörelse för svenska sanktionsåtgärder mot Sydafrika och bedömningar och ställningstaganden i frågan om deras avskaffande. Regeringens ställningstagande bygger i stor utsträckning på en rapport från den 25 mars 1992 av den parlamentariska delegation som besökte Sydafrika under februari 1992. Delegationen föreslog att de svenska snktionerna skulle upphävas samtidigt med att de sista resterna av apartheidpolitiken avskaffades steg för steg. Riksdagens krav för att sanktionerna och handelsförbudet skulle kunna upphävas var att det skulle ske ''när det föreligger en bindande överenskommelse om en interimsregering i Anser utrikeshandelsministern att det fanns en sådan då de nyligen givna dispenserna gavs? Och föreligger en sådan bindande överenskommelse nu? I morse kunde vi höra på nyheterna i radion och läsa i tidningarna att allmänna val skall hållas i Sydafrika om 17 månader. ANC tycker att det är för lång väntetid och att demokratiseringsprocessen måste påskyndas. Efter de allmänna valen skall, enligt massmedias rapporter, en interimistisk regering bildas. I regeringen skall förmodligen bl.a. ANC och de Klerks nationalistparti och kanske även andra partier ingå. En övergångsregering skall skriva en ny författning. Betyder den här öppningen att de svenska sanktionerna kommer att lättas ytterligare? Anser statsrådet att det, i väntan på att bojkotten helt skall slopas, skall tillåtas en mer generell dispensgivning? Går det i så fall inte emot det beslut som riksdagen tidigare har fattat? Kan inte det uppfattas som att svenska dispenser i så fall är nytt inslag i regeringens Sydafrikapolitik? Tidigare har dispens givits endast för läkemedelsexport eller export av medicinsk utrustning, vilket statsrådet nämnde i sitt svar. Statsrådet hänvisar också i svaret till samtal med Nelson Mandela, när han i våras var i Sverige. Regeringen berättade då för honom om en mer liberal praxis för dispenser från handelsförbudet. Det skulle vara intressant att veta vad Mandela gav som svar på den upplysningen. Eller var det en upplysning som han fick acceptera? Enligt vad jag har erfarit har bl.a. ANC uttryckt sin oro över den nya trend som kommit till uttryck, bl.a. i Sverige. Jag anser att vi inte får svika dem som kämpar för demokrati i Sydafrika. Jag tycker att det är viktigt, och jag tänker på alla de människor som under årtionden levt under förtryck, förföljelse och apartheid, människor som levt som flyktingar i sitt eget land. Vi talar i många andra sammanhang om att vi står på demokratins sida. Jag anser att målsättningen arbete för demokrati måste stå fast och om och om igen slås fast i land efter land i vår värld. Även om det finns en viss öppning i att kunna lämna dispens från investeringsförbudet under den tid som återstår till dess att detta slutligt kan upphävas, anser jag att det trots detta inte får finnas någon automatik i dispensgivningen. Dispensförfarandet får inte användas för att frångå gällande sanktioners syfte. Det är viktigt. Koibie Coetsee, i ett uttalande: ''Det var de internationella sanktionerna som tvingade Nationalistpartiet och regeringen att förändra apartheidpolitiken.'' Vi kristdemokrater tycker att sanktionspolitiken har varit bra som påtryckningsmetod mot apartheid och för demokrati. Det är viktigt att inte släppa på sanktionerna innan de har uppnått sitt fylla syfte. Herr talman! Det är också angeläget att fastslå att dispenserna inte får ges i avsikt att kringgå investeringsförbudet, så länge de politiska förhållandena i Sydafrika motiverar en restriktiv tolkning av förbudet. Att situationen fortfarande är labil visar ett uttalande som de Klerk har gjort, där han påpekar att flera saker måste inträffa nästa år för att målet om val 1994 skall uppnås, nämligen framgång för bilaterala samtal med olika grupper, en flerpartikonferens som skall vara avslutad i mars och att en övergångsförfattning träder i kraft i september. Det är viktigt att få fastställt att riksdagens beslut om vilka förutsättningar som skall gälla för upphävande av sanktionerna mot Sydafrika ligger fast.